Herr talman! Vi har på senare år blivit överens om att så långt som möjligt försöka avveckla särskilda bidrag till kommunerna för invandrare. Invandrarna skall så långt som möjligt behandlas som svenskar. Vi skall också erkänna att de flesta invandrare är en tillgång för sin kommun. Men vi har också varit ense om att det finns särskild anledning att ta hänsyn till de kostnader som är förenade med flyktingar och dem som väntar på uppehållstillstånd och givetvis sådana kostnader som har med hemspråksundervisningen att göra. Dessutom har vi noterat, som ett undantag, att vissa kommuner har särskilda kostnader — exceptionella kostnader, har vi sagt — för vissa invandrargrupper. Dit hör Södertälje, som särskilt har nämnts i riksdagens uttalanden. Vi har sagt att vi skall ta hänsyn till de särskilda kostnaderna genom att ge extra bidrag, som regeringen beslutar om. Det framgår av det senaste regeringsbeslutet att man har beaktat att Södertälje har särskilda kostnader för de assyriska/syrianska invandrarna. Regeringen och kommunen är i stort sett ense om storleken av de särskilda kostnaderna. Det finns en viss skillnad i uppfattning, som beror på att man tar hänsyn till olika år. Vad regeringen och kommunen inte är ense om — det har konstaterats tidigare i debatten — är i vilken utsträckning regeringen skall ta hänsyn till att det inomregionala skatteutjämningsbidraget, som Södertälje kommun har fått, till en del beror på invandrarna. Regeringen anser att det finns anledning att ta hänsyn till hela den del av den inomregionala skatteutjämningen som beror på invandrarna, medan Södertälje bara har accepterat att man tar hänsyn till en mindre del. Däri ligger alltså skillnaden, och det är det som hela denna diskussion rör sig om. Herr talman! Låt mig alltså slå fast att det faktum att Södertälje har extra kostnader för de assyriska/syrianska invandrarna beaktas när regeringen beslutar om extra skatteutjämningsbidrag. De uttalanden som riksdagen har gjort har infriats. Riksdagen har aldrig ställt ut några löften om eller krav på att Södertälje skall få full kompensation för alla extra kostnader som kommunen har. Riksdagen har inte heller sagt att regeringen inte får beakta det inomregionala stödet. Regeringen har således varken handlat i strid med vad riksdagen har uttalat eller brutit mot de åtaganden som staten har gjort. Att kommunen inte är nöjd med det beslut som har fattats kan man förstå, men det är ingen ovanlig situation i relationerna mellan staten och kommunerna, lika litet som i relationerna mellan staten och andra intressenter. Man har olika mening om hur stort statsbidrag som skall utgå, och det är då naturligt att den som vill ha ett högre bidrag inte är nöjd. Det ovanliga i sammanhanget är att regering och riksdag så ingående har behandlat en speciell kommuns förhållanden och att hänsyn har tagits till dessa särskilda kostnader. Södertälje har fått en mycket ingående behandling här i riksdagen. En arbetsgrupp har tillsatts, och man har tagit särskild hänsyn till Södertälje. Man kan inte påstå att Södertälje har blivit illa behandlad i förhållande till andra kommuner. Låt mig också säga några ord om de angrepp som här har riktats mot riksdagsledamöter från Södertälje. Jag vill understryka att jag över huvud taget inte känner till att det skulle ha förekommit några som helst påtryckningar mot riksdagsledamöter från Södertälje. Jag vill också påminna om att det är ett välkänt faktum att alla ledamöter som tillhör regeringspartier måste ställa sig i stort sett solidariska med regeringens budgetpolitik. Det som möjligen kan vara förvånande är att man från socialdemokratiskt håll ser det som närmast självklart att ledamöter skall rösta för hemortens krav, oavsett vilken budgetbedömning regeringen har gjort. Så var det inte när vi hade socialdemokratisk regering. De socialdemokratiska ledamöterna handlade inte på det sättet, utan de var i stort sett solidariska med den bedömning som regeringen gjorde. Även om de socialdemokratiska förtroendemännen eller partiavdelningen i kommunen hade andra krav, accepterade man det som en självklar spelregel att de som representerade regeringspartiet i riksdagen också var lojala med regeringens budgetpolitik. Detta är alltså ingen ny situation eller något som beror på att vi har en regering med en viss partifärg. Jag anser inte, herr talman, att det finns någon anledning att blåsa upp den här frågan. Jag förstår att man i Södertälje kommun är bekymrad och att man ställer de här kraven. Men i förhållande till kommunens totala budget har denna fråga inte så stora dimensioner som man kan tro efter att bara ha lyssnat på dem som har talat för reservationen. Det är inte fråga om att detta skulle rasera resultatet av de insatser som har gjorts för invandrarna i Södertälje.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

Herr talman! Gabriel Romanus uppehöll sig i sitt inlägg bl.a. vid det inomregionala stöd som Södertälje kommun erhållit via landstinget.

Det var före fjolårsbehandlingen och beslutet i riksdagen. Ylva Annerstedt sade bl.a. att hon anslöt sig till Pär Granstedts uppfattning och att det inomregionala skatteutjämningsbidraget inte fick tas tillintäkt för att ersätta sådana exceptionella kostnader som det här handlade om. Det är orimligt att, som regeringen har gjort i motiven för borttagandet av det särskilda stödet, inräkna det inomregionala stöd som Södertälje kommun erhåller via landstinget. Det stödet har inget direkt samband med den assyriska syrianer utgör bara ungefär en femtedel av invandrarna i kommunen. Redan det säger hur orimligt det är att ta det inomregionala stödet från landstinget till intäkt för att avräkna de pengar som gäller den assyriska/syrianska folkgruppen. Gabriel Romanus sade något om att rösta för hemortens krav. Det förhållandet att en riksdagsledamot är bosatt i en kommun som är så hårt drabbad i ett speciellt avseende att den behöver ett stöd som tidigare har utgått men som t. v. har undandragits kommunen, innebär inte att denne ledamot inte får ha en mening när riksdagen skall ta ställning. Talet om att man inte skulle vara tillräckligt objektiv bara för att man är södertäljebo är bara struntprat. Självfallet skall alla kommuner som hamnar i motsvarande situation som Södertälje få ett sådant här stöd. Det ligger enligt min uppfattning i hela landets intresse att Södertälje får ekonomiska möjligheter att ge människorna i en stor invandrargrupp en dräglig start på deras tillvaro i det nya hemlandet. Med anledning av att det under hand har påpekats för mig att i varje fall någon av de borgerliga ledamöterna har fullgott skäl för att vara borta från kammaren i dag vill jag säga, att jag inte har ifrågasatt detta. Jag utgår från att det finns fullgoda skäl. Det är bara det att i den redovisning som jag tog del av i morse om orsakerna till frånvaron fanns det i varje fall inte för samtliga sådana fullgoda skäl. Man anförde bl.a. att man inte hade kunnat planera när ärendet skulle komma upp. Alla här i kammaren vet ju att planeringen har varit möjlig att göra — detta ärende kommer upp den dag då det enligt ärendeplanen för kammarbehandlingen skulle komma upp. Och den planen fick vi ta del av för rätt länge sedan.
Herr talman! Gabriel Romanus påstod att Södertälje kommun har blivit välvilligt behandlad i riksdagen när vi har fört fram statsbidragsfrågorna. Genom den socialdemokratiska gruppens stora solidaritet har Södertäljes svåra ekonomiska situation debatterats och behandlats här i kammaren. Men de borgerliga partierna har hela tiden med en rösts övervikt röstat ned förslagen och därigenom försvårat den ekonomiska situationen i Södertälje: Gabriel Romanus gör sig också skyldig till ett direkt felaktigt påstående när han säger att de 9 miljoner som vi nu talar om inte skulle ha någon betydelse för Södertälje kommuns budget i stort. Det verkliga förhållandet är följande. När regeringen drog in det tidigare utgående statsbidraget till Södertälje, var den ekonomiska situationen så allvarlig att det var motiverat med en skattehöjning i kommunen. Men regeringens beslut innebar så starka spänningar mellan olika befolkningsgrupper i kommunen att vi från majoritetens sida bedömde det såsom omöjligt att i den situationen gå ut och begära en skattehöjning. I stället fick majoriteten i Södertälje kommun mycket hårt pruta i alla nämnders budgetar, vilket i sin tur föranledde kritik från den borgerliga oppositionen i Södertälje kommun. En del ledamöter som tillhör både den oppositionen och denna kammare vägrar nu Södertälje kommun ytterligare bidrag. Gabriel Romanus borde ha satt sig in litet bättre i den aktuella ekonomiska situationen, innan han påstod att denna fråga inte har någon betydelse för Södertälje kommun. Likaså kan vi nu efteråt konstatera att det förslag som två borgerliga ledamöter från Södertälje framlade för ett år sedan om att tillsätta en särskild arbetsgrupp inte har resulterat i någonting. På hemmaplan gjorde man ett mycket stort nummer av att man hade varit så framsynt att man i riksdagen hade motionerat om tillsättandet av en särskild arbetsgrupp, som skulle lösa alla problem. Många invånare i Södertälje tvivlade på detta och ifrågasatte om det inte endast var en taktisk fint för att skjuta hela frågan framåt i tiden. I dag kan vi konstatera att det var en taktisk fint.
Herr talman! Såsom jag nyss konstaterade råder det i stort sett enighet mellan kommunen och regeringen om storleken av de kostnader som vi här diskuterar. Det är inte osannolikt att tillsättandet av den särskilda arbetsgruppen har bidragit till detta. Diskussionen gäller alltså inte storleken av kostnaderna utan i vilken utsträckning kommunen skall kompenseras för dem genom statliga bidrag, och i vilken grad man skall ta hänsyn till den inomregionala skatteutjämning som förekommer i Stockholms län. Storleken av kostnaderna är man i stort sett enig om. Därför tror jag att det var värdefullt att vi fick den arbetsgrupp som riksdagen begärde förra året. På Ivan Nordbergs frågor vill jag svara att riksdagen inte har sagt i vilken utsträckning dessa kostnader skall kompenseras med statsbidrag. Riksdagen har enhälligt förklarat att kostnaderna skall beaktas. Riksdagen har inte heller gjort något uttalande om i vilken utsträckning man skall ta hänsyn till den del av den inomregionala skatteutjämningen som beror på invandrare. Där har regeringen alltså en viss handlingsfrihet. Därför kan man inte säga att vare sig beslutet 1980 eller beslutet 1981 skulle strida mot vad riksdagen har uttalat. Skall man då bara beakta 2 miljoner eller skall man beakta 10 miljoner av den inomregionala skatteutjämningen? Ja, där har regeringen en viss handlingsfrihet. Det går inte att hävda att kommunens kostnader är lika stora för alla invandrare. Därför finns det ingen anledning att speciellt nämna beloppet 2 miljoner, dvs. att räkna proportionellt efter antalet invandrare från olika grupper. Så till frågan om riksdagsmännens lojalitet mot hemorten och mot regeringens budgetpolitik. Jag kan konstatera att vi är ense om att man normalt förväntar sig att ledamöter som tillhör ett regeringsparti accepterar den avvägning av budgeten som regeringen har gjort. Det är ingen sensation för någon som har följt riksdagsarbetet. Har man ställt ett krav på hemmaplan eller i andra sammanhang, fordrar hederligheten, menar däremot Ivar Nordberg, att man följer upp det genom att rösta samma yrkande här i riksdagen. Jag tror inte det. Tillhör man en verksstyrelse och är med och begär pengar från regeringen, finner man sig ändå i prutningar. Så är det. Likadant kan man resonera, om man i andra sammanhang har förklarat att man tycker att det är värdefullt med statsbidrag av en viss storlek till en kommun eller för något annat ändamål. Man kanii vissa fall följa upp sitt krav vid en omröstning här i riksdagen, särskilt om man tillhör ett oppositionsparti. Men man kan också säga sig att det, när det kommit till kritan, har tillkommit andra faktorer. Man får göra en avvägning mot andra önskemål och ta hänsyn till önskvärdheten av att regeringens budget inte sprängs genom att den ena ledamoten röstar för en ökning på en punkt och den andra ledamoten för en ökning på en annan punkt. Det här är ju välkända ting, och metoden tillämpades av socialdemokratiska ledamöter under den tid då vi hade en socialdemokratisk regering. Jag vet detta, eftersom jag har ett exempel på mycket nära håll. Slutligen behandlingen av Södertälje. Jag har inte sagt att Södertälje har blivit oerhört välvilligt behandlat eller att frågan inte har någon ekonomisk betydelse för Södetälje. Däremot har jag sagt att vi har engagerat oss mera i diskussionen om Södertäljes situation beträffande de här frågorna än när det gällt någon annan kommun. Till skillnad från vad som varit fallet i fråga om andra kommuner har riksdagen gjort ett särskilt uttalande, som har lett till att Södertälje har fått särskilda pengar, även om Södertälje inte har fått så mycket som önskades. Jag blev litet förvånad när Lennart Andersson sade att socialdemokraterna har varit mycket solidariska, medan de borgerliga hela tiden — så uttryckte han sig — med en rösts övervikt röstat nej till kraven. Såvitt jag vet har vi väl haft en sådan omröstning bara en gång. Jag är alltså litet förvånad över Lennart Anderssons beskrivning. Vidare är jag litet förvånad över uttalandet att ett mindre statsbidrag än det man önskat sig — även om det är fråga om 9 milj.kr. — skulle skapa stora spänningar mellan olika folkgrupper. Bidraget skulle spelas ut mot alla andra kostnader i kommunen, menar man. Det är i så fall den som gör denna tolkning som får ta på sig det ansvaret. Det gäller ju inte — jag upprepar detta — kostnadens storlek utan bara i vilken utsträckning man skall ta hänsyn till det inomregionala skatteutjämningsbidrag som kommunen har fått. Om majoriteten i Södertälje vill, går det ju att säga till vederbörande att när det gäller kostnaderna för assyrierna har det lämnats kompensation. Sedan finns det andra kostnader, som gör att det måste bli prutningar, höjning av skatten e.d. Man behöver ju inte skjuta fram assyrierna som syndabockar i sammanhanget.

Herr talman! Anledningen till att Södertäljes frågor diskuteras här i kammaren är att Södertälje kommun är den enda kommun som har fått ta emot en så stor invandring när det gäller den assyriska/syrianska folkgruppen. Med all den erfarenhet som vi har i Södertälje av all invandring måste jag säga att det inte är någon annan grupp som krävt och kräver så stora samhällsinsatser som just den assyriska/syrianska invandrargruppen. Det är av den anledningen som vi från Södertälje hävdar att det är befogat att staten även fortsättningsvis ger kommunen det extra statsbidrag som kommunen tidigare har fått. Jag noterar att Gabriel Romanus i sitt senaste inlägg var betydligt mycket mer nyanserad när det gällde att bedöma det här statsbidragets inverkan på Södertälje kommuns budget totalt. Gabriel Romanus gör nu en stor reträtt, och det gör han klokt i. Jag vågar hävda att med den lokalkännedom som jag har känner jag situationen bättre än Gabriel Romanus och känner till de spänningar som var inom olika befolkningsgrupper i Södertälje när kommunens invånare själva skulle få ta betydligt större ekonomiskt ansvar för den här invandrargruppen än tidigare. Det är socialdemokraterna i Södertälje som genom sin politik tagit ansvar, så att vi kunde balansera dessa motsättningar mellan grupperna. Vi tvingades att göra ett s.k. extra prutningsvarv i alla styrelser och nämnder, och för de åtgärderna har vi sedan kritiserats. Då känns det rätt bittert att en borgerlig majoritet här i riksdagen inte skall kunna vara med och bevilja det statsbidrag som vi är berättigade till.
Herr talman! Jag skall inte, hoppas jag, förlänga debatten mycket. Jag är tacksam för att Lennart Andersson ansåg att mitt senaste inlägg var nyanserat. Jag tror inte att den som jämför kommer att finna att jag har gjort någon stor reträtt, men jag tar fasta på att Lennart Andersson tyckte att det senaste inlägget var nyanserat. Jag vill ändå passa på tillfället att säga att utskottets majoritet lika väl som minoriteten självfallet är medveten om de kostnader och problem som den assyriska/syrianska invandringen har förorsakat Södertälje. Det är ju själva anledningen till att vi har gjort de uttalanden som vi har gjort och att kommunen fått extra bidrag — även om det inte anses vara tillräckligt. Vi är också medvetna om de stora insatser som har gjorts från olika grupper i Södertälje. Arbetarrörelsen har väl inte monopol på att göra goda insatser, men den har säkert gjort insatser — det vill jag också understryka. Sedan måste jag medge att jag inte känner till arten av kontakter mellan kommunen och regeringskansliet. Men jag har svårt att tänka mig att det varit några vattentäta skott. Och det beslut som regeringen fattat i år ligger ju mycket väl i linje med det beslut som man tog förra året, så några sensationer kan det knappast ha innehållit.

Herr talman! Situationen för invandrarungdomarna i det svenska samhället i dag är mycket svår. Av de senaste statistiska uppgifterna framgår att det finns 183 000 utländska medborgare i åldrarna upp t.o.m. 24 år kyrkobokförda i Sverige. Det innebär att 43,4 20 av alla utländska medborgare återfinns i denna åldersgrupp, medan motsvarande siffra för svenska medborgare är 32,5 20. Därtill kommer en större och växande grupp barn och ungdomar som är födda här i landet och är svenska medborgare. I åldrarna 0-24 år kan den gruppen uppskattas till ca 275 000 personer, och med de utländska medborgarna blir det ca 460 000 barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Dessa ungdomars situation på arbetsmarknaden är alarmerande. Såsom regeringen medger i årets budgetproposition svarar de utländska medborgarna för 5 20 av arbetskraften men för drygt 10 96 av de arbetslösa. I åldersgruppen 25-34 år svarar de för nära 20 20 av de arbetslösa och i åldrarna 20-24 år för ca 12 20. Samtidigt konstateras att antalet invandrare i arbetsmarknadsutbildning ökat under hela 1970-talet och nu uppgår till totalt 28 Yo av kursdeltagarna. Flertalet av dem är i de yngre åldersgrupperna. Vid vissa AMU-centra i storstadslän utgör invandrarna 70 20 av samtliga deltagare. Det finns naturligtvis många orsaker till att arbetslösheten är speciellt hög bland de unga invandrarna. Strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden har bl.a. inneburit en fortsatt tillbakagång för sysselsättningen inom tillverkningsindustrin. Den har också inneburit långtgående rationaliseringar för att göra produktionsenheterna så konkurrenskraftiga som möjligt på världsmarknaden. De nya produktionssystem som växer fram ur dessa rationaliseringar kommer bl.a. att medföra en hårt styrd och kontrollerad produktion med extrem arbetsuppdelning i datorstyrda processer. Ökad automatisering med hjälp av seriekopplade numeriskt styrda maskiner och robotar innebär t.ex. att den typ av arbete försvinner som nu många invandrare är hänvisade till på grund av bristande språkkunskaper och utbildning. Detsamma gäller vid övergång till produktionssystem med självstyrande grupper o. d. Denna form av produktionssystem kan komma att öka kraven när det gäller att kunna läsa, skriva och räkna, krav som kan utestänga många invandrare från dessa jobb. Strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden har naturligtvis fått konsekvenser i form av arbetslöshet och ökad utslagning av arbetskraft. Speciellt drabbas den arbetskraft som har de svagaste resurserna, t.ex. de unga, de äldre, handikappade, invandrare och lågutbildade. Andra orsaker till invandrarungdomarnas mycket svåra sociala och arbetsmarknadsmässiga situation är att de i regel har en generellt sett lägre utbildningsnivå än de svenska ungdomarna. De är också i större utsträckning än andra ungdomar hänvisade till konjunkturkänsliga näringsgrenar och yrkesområden. En större andel utländska medborgare är anställda i privata företag. Avsaknaden av yrkesutbildning är en av de viktigaste orsakerna till arbetslöshet. Det faktum att invandrarungdomar fortsätter sina studier i gymnasieskolan i mindre utsträckning än de svenska ungdomarna innebär således att deras ställning på arbetsmarknaden blir svag. Många invandrarungdomar har svårt att få arbete på grund av att de inte kan svenska tillräckligt bra. Man kan anta att ett stort antal invandrarungdomar inte nås av förmedlingens service och att åtskilliga invandrarungdomar inte söker upp arbetsförmedlingen, trots att de saknar arbete. Invandrarungdomens möjligheter att ta del av olika utbildningsmöjligheter för arbetslösa ungdomar kan vara begränsade på grund av språksvårigheter och tidigare negativa erfarenheter av skolarbete. Det är också uppenbart att yrkesvalet bland unga invandrare påverkas av det förhållandet att föräldrar, släkt och vänner ofta endast har erfarenhet av en mycket begränsad del av den svenska arbetsmarknaden. Segregationen på arbetsmarknaden av den äldre generationen invandrare blir ett socialt arv, som går vidare till nästa generation genom att de äldre bara kan förmedla kontakter med och hjälpa de unga invandrarna till att få ärbeten inom denna begränsade del av arbetsmarknaden. De flesta invandrarungdomar har inte alls eller i mycket ringa utsträckning under uppväxtåren fått del av det stöd som nu håller på att växa fram i form av träning och undervisning i sitt modersmål eller andra stödinsatser i skolan. De befinner sig ofta i näst intill olösliga konflikter mellan föräldrarnas kulturoch moraluppfattning och den svenska kulturen och de svenska ungdomarnas uppfattning. De har hamnat i ett sociokulturellt ingenmansland och känner sig inte höra hemma någonstans. De känner inte sitt kulturella och historiska ursprung annat än som fragmentariska bitar. Språksvårigheterna som lett till upprepade misslyckanden både i skolan och i det sociala umgänget, liksom negativa och rasistiska bemötanden och tillmälen, har ofta blivit den dominerande grunden för deras identitet. För många av dem blir arbetslösheten den slutliga bekräftelsen på att de är utslagna, och de kan inte se några möjligheter att själva ta sig ur sin situation. Utslagningen bekräftas steg för steg. Men invandrarungdomarnas situation kan avsevärt förbättras, bl.a. genom stöd till invandrarorganisationernas ungdomsverksamhet. I dag utgår statsbidrag endast till organisationer som bedriver verksamhet huvudsakligen bland barn och ungdom och som har minst 3 000 medlemmar i åldern 7-25 år samt lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner. Och för anslag till sådan verksamhet från kommuner krävs ofta att lokalföreningarna skall tillhöra en statsbidragsberättigad organisation. De bestämmelserna missgynnar starkt invandrarorganisationerna. För det första är invandrarorganisationernas medlemstal av naturliga skäl begränsat. För det andra har invandrarna av arbetsmarknadsskäl tvingats koncentrera sig till ett fåtal landstingskommuner och kan därför inte uppfylla kravet på att ha lokalföreningar i minst hälften av landets landstingskommuner. Vårt parti anser att med tillräckligt stöd från det svenska samhället kan invandrarorganisationerna göra viktiga insatser för barn och ungdomar i de egna grupperna. Förutsättningar finns för att driva verksamhet på ett sätt som inte bryter mot välbekanta normer och värderingar utan i stället stärker invandrarungdomarnas identitet och förankring i den egna kulturoch språkgruppen. Invandrarföreningarna har också särskilda förutsättningar att engagera ungdomar med bristande kunskaper i svenska språket och svårigheter att utnyttja det svenska fritidsoch kulturutbudet. Herr talman! Vi delar statens invandrarverks uppfattning om att gällande bidragsregler i större utsträckning borde anpassas till invandrarorganisationernas speciella karaktär av intresseoch familjeföreningar. En sådan organisationsmodell är ovärderlig för dem som vill värna om och föra vidare den egna kulturen. Därför anser vårt parti i likhet med statens invandrarverk att det förslag som statens ungdomsråd har i sin anslagsframställning till årets budgetproposition om att nya organisationer, bl.a. invandrarorganisationer, skall bli bidragsberättigade, är ytterst angeläget. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionen.

Herr talman! I centermotionen 1332 framhåller motionärerna att många barn och ungdomar i dag växer upp under helt annorlunda villkor än vad som var fallet för föräldragenerationen för bara 20-30 år sedan. Samhällsförändringarna, bl.a. 1960-talets befolkningsomflyttningar, har varit snabba och påfrestande för stora grupper av människor. Uppsplittring av samhället, utarmning av de lokala miljöerna, ökad segregering och isolering är vad 1960-talets koncentrationspolitik lett fram till. Barn och ungdomar växer upp utan att i närmiljön få kontakt med vuxenvärldens vardag och utan egentlig funktion. Den gemenskap som föräldrar och andra vuxna byggt upp på arbetsplatsen, i fackliga organisationer eller har kvar i hemorten på något annat håll finns inte tillgänglig för barn och ungdomar i bostadsområdet. Barns och ungdomars kontakter med en levande kulturgemenskap har därför brutits. Undersökningar visar att många barn och ungdomar känner rädsla inför framtiden, rädsla för att bli arbetslösa, hur det skall gå för samhället, miljön och för dem själva. Rent allmänt upplevs ofta förhållandena i världen som plågsamma att tänka på — krig, svält, förtryck eller vuxensamhällets förljugenhet och falskhet. Bland barn i lägre åldrar har det framkommit att barn i Sverige i högre grad än i andra länder känner sig ensamma. De flesta barnen i Sverige och de andra länderna som en nyligen gjord undersökning omfattade ansåg att åtminstone någon tyckte om dem. Men det är anmärkningsvärt att 11 90 av de svenska barnen gav svaret att de aldrig kände att det fanns någon som tycker om dem. Motsvarande siffra i de andra länderna var noll. Ungdomars behov av mening med tillvaron, identifikation och spänning som inte tillgodoses i det dagliga livet, i familjen, i skolan eller på fritiden utgör en stor marknad för den kommersiella ungdomskulturen. I rapporten Ej till salu från en arbetsgrupp inom statens ungdomsråd påvisas en del av de negativa inverkningar som följer i den kommersiella ungdomskulturens spår. Ofta sprids värderingar som verkar nedbrytande, t.ex. våld, som lösning på problem, rasfördomar, konserverande av könsroller och förhärligande av en extrem individualism. Barns och ungdomars uppväxtvillkor måste ses mot bakgrund av hur hela samhället fungerar. Vi menar att stora insatser måste göras för att åstadkomma goda uppväxtmiljöer för barn och ungdom. De viktigaste komponenterna i en bra uppväxtmiljö är att den skall stärka egenvärde och identitet, ge tillhörighet och gemenskap, bygga på uppgifter och ansvar samt främja samverkan och solidaritet.

Från dessa utgångspunkter krävs det medvetet arbete för en decentraliserad bebyggelsestruktur med fungerande lokalsamhällen, där behovet av arbete, bostad och fritidsaktiviteter i betydande grad kan tillgodoses inom samma område. Starka folkrörelser är en naturlig del i vårt samhälle. Folkrörelserna är viktiga ur demokratisk synpunkt, eftersom de genom sina arbetsformer fostrar i demokrati och utgör kanaler för människors uppfattningar i viktiga samhällsfrågor. Folkrörelserna fyller också viktiga sociala och kulturella funktioner och ger människor möjlighet till personlighetsutveckling, ansvarstagande och identitet. Ungdomsorganisationerna når ca 60 96 av Sveriges barn och ungdomar, som genom att vara medlem i en ungdomsorganisation, speciellt i en idéburen organisation, får möjlighet till meningsfull sysselsättning. Att betyda något, att ha kanaler och veta hur man kan påverka sin närmiljö är viktigt. Genom medlemskap i en ungdomsorganisation kan barn och ungdomar få stimulans och uppmuntran till insikter i viktiga frågor. Starka barnoch ungdomsorganisationer ger ungdomar möjlighet att påverka hela sin tillvaro. Genom att känna trygghet och gemenskap i en grupp får ungdomar möjlighet att känna självförtroende. Många ungdomsorganisationer brottas emellertid med problem; inte minst de idéburna organisationerna har problem att nå barnoch ungdomar i nya förortsområden. Undersökningar som gjorts av statens ungdomsråd visar också på en betydande social snedrekrytering av medlemmar. Det är de mest ”välanpassade” ungdomarna som blir medlemmar i en förening. Detta är naturligtvis i första hand organisationernas egna problem, men eftersom folkrörelserna spelar en så betydelsefull roll i vårt demokratiska system och fyller så viktiga uppgifter när det gäller det sociala och kulturella livet, är det viktigt att samhället stödjer folkrörelserna i deras strävan att engagera människor. En längre tids sjunkande medlemssiffror för de idéburna ungdomsorganisationerna måste leda till åtgärder för att stärka de idéburna organisationernai deras arbete, som ofta präglas av hård konkurrens från det kommersiella fritidsoch kulturutbudet. Det finns också anledning att se över hur samhällets stöd till folkrörelserna på ett bättre sätt kan samordnas för att nå bättre effekt. Samhället kan inte genom institutioner och specialister överta föräldrarnas roll, men väl vara till hjälp och stöd. Folkrörelser och studieförbund måste spela en stor roll när det gäller att ge föräldrar stöd att vara aktiva i närmiljön och på så sätt vara med och forma den sociala och kulturella uppväxtmiljön för barn och ungdomar. Kulturutskottet har i sitt betänkande nr 22 behandlat frågorna om anslag till ungdomsoch nykterhetsorganisationerna samt bidrag till CAN. Till betänkandet har fogats tre reservationer rörande anslagets storlek samt regler för bidrag. Socialdemokraterna har i sina reservationer yrkat på en anslagshöjning på 10 milj.kr. för att möjliggöra högre bidrag samt införande av ett försöksoch utvecklingsanslag. Som jag tidigare här har framhållit råder inga delade meningar beträffande ungdomsorganisationernas viktiga roll. Vi anser att det är samhällets uppgift att på olika sätt stödja dessa i arbetet, men med hänsyn till budgetläget har utskottsmajoriteten inte kunnat gå längre än propositionens förslag.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

Herr talman! I mars månad 1980 uppdrog regeringen åt statens invandrarverk att kartlägga de insatser som f. n. görs avseende såväl invandrarungdomarnas sociala förhållanden som deras arbetsmarknadsoch utbildningssituation. Statens invandrarverk har fullgjort detta uppdrag och avlämnat en rapport, där man dels beskriver invandrarungdomars situation, dels föreslår konkreta åtgärder till förbättringar. Den situation som invandrarungdomarna befinner sig i är inte obekant för regeringen och utskottet. Den beskrivs bl.a. utförligt i årets budgetproposition. Och den beskrivningen är vi alla överens om. Statens ungdomsråd föreslår som en åtgärd att sex invandrarorganisationer skall kunna bli berättigade till stöd för ungdomsaktiviteter. Nu har utskottet avstyrkt denna begäran från statens ungdomsråd. Jag vill fråga utskottets representanter: Anser ni att invandrarungdomarnas situation kommer att förbättras genom denna avstyrkan av ungdomsrådets begäran?

Herr talman! Jag vill till Alexander Chrisopoulos säga att det givetvis hade varit tacknämligt, om vi hade kunnat följa statens ungdomsråds förslag att redan i år låta invandrarorganisationerna omfattas av stödet till ungdomsorganisationer. Tyvärr har vi inte funnit detta vara möjligt. Men statens ungdomsråd brukar alltid så att säga ha ungdomsorganisationer på lager, som de återkommer med året därpå. Och min förhoppning är, Alexander Chrisopoulos, att vi nästa år skall kunna återkomma till dessa organisationer. Kanske är budgetläget då bättre. Och även om så inte skulle vara fallet, förmodar jag att vi kan infoga dessa organisationer bland de bidragsberättigade ungdomsorganisationerna. Jag hoppas som sagt att vi kan tillmötesgå statens ungdomsråd på denna punkt. Catarina Rönnung sade i sitt huvudanförande att det under de borgerliga regeringarnas tid har givits mycket futtiga — jag tror att hon faktiskt använde det ordet — anslag till ungdomsorganisationerna. Jag vill bara hänvisa till den uppräkning av anslagen till ungdomsorganisationerna som skedde i början av 1970-talet, både till den centrala och till den lokala verksamheten. Genom motioner och påverkan i utskott fick vi till stånd en ordentlig höjning av anslagsnivån, och det gjorde att vi kunde notera en betydande höjning av anslagens storlek under 1970-talet. Anslagen ligger kvar på samma nivå. Jag måste säga till Catarina Rönnung, vilket hon får fatta på sitt sätt, att det tyvärr inte har varit möjligt att gå henne till mötes i den utsträckning som föreslås i den socialdemokratiska reservationen. Jag hänvisar som sagt i den frågan till budgetläget.
Herr talman! När det gäller statens ungdomsråds anslagsframställning om att vissa invandrarorganisationer skall bli bidragsberättigade bygger utskottets avslagsyrkande på två förhållanden. Dels kostar det naturligtvis pengar — det handlar om summan 1 600 000 kr., som vpk har föreslagit i anslagshöjning. Dels gäller det en ändring av reglerna för att dessa organisationer skall kunna bli bidragsberättigade. Invandrarorganisationerna missgynnas genom de nuvarande reglerna. För det första kan invandrarorganisationerna av naturliga skäl inte ha ett tillräckligt stort medlemsunderlag. För det andra är invandrarorganisationerna, också av naturliga skäl och av arbetsmarknadspolitiska skäl, tvingade att koncentrera sin verksamhet till vissa landstingskommuner. Följaktligen kan de inte uppfylla kravet att ha lokalorganisationer i minst hälften av landets landstingskommuner. Dessutom har dessa organisationer karaktären av familjeorganisationer, där alla familjemedlemmar deltar i aktiviteterna, vilket är mycket värdefullt med tanke på de svenska förhållandena. Allt detta gör att reglerna måste omprövas. Utskottets representant har inte precis klargjort orsaken till att våra förslag har avstyrkts. Bakgrunden är alltså att det inte finns möjligheter att ompröva reglerna och de ekonomiska aspekterna, dvs. att den mycket stora summan 1 600 000 står som hinder för att tillmötesgå våra krav.

Herr talman! Det är klart att man skulle kunna bli upprörd i stället för att bemöta Catarina Rönnungs påstående. Men låt mig bara, fru Rönnung, påvisa att bidraget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet har ökat från 68 milj.kr. till ca 90 milj.kr. Dessutom har det under de två senaste åren tillkommit ett bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna som nu uppgår till 8 milj.kr. Jag vill därmed påstå att vi under senare hälften av 1970-talet och början av 1980-talet har fortsatt den uppräkning som vi tvingade socialdemokraterna att gå med på under 1970-talets första hälft. Det ämnar vi också, så långt våra möjligheter sträcker sig, göra i fortsättningen. Herr talman! Som svar till Alexander Chrisopoulos vill jag på förekommen anledning göra ett förtydligande av utskottsbetänkandet. Utskottet har med anledning av vad ungdomsrådet anfört sagt att ungdomsorganisationernas kostnadsredovisning i fortsättningen bör vara bestyrkt av kvalificerad revisor, dvs. auktoriserad eller godkänd revisor. Utskottet har med detta bara velat precisera kompetensen hos den revisor som bör bestyrka det underlag som organisationerna lämnar in till statens ungdomsråd för utarbetande av statligt bidrag till central och lokal verksamhet. De möjligheter som ungdomsorganisationerna och invandrarorganisationerna kommer att få i fortsättningen tror jag inte är så mycket betingade av de krav på kompetens som vi ställer på revisorerna utan fastmer av de medel som är tillgängliga. Jag vill ännu en gång säga att jag hoppas att vi under det kommande året skall kunna ta med de organisationer som Alexander Chrisopoulos talar varmt för, även om de inte faller inom ramen för vad som gäller enligt reglerna, så att det blir möjligt att ge också dessa organisationer bidrag.

Herr talman! I sitt betänkande med anledning av propositionen om kommunal högskoleutbildning säger utbildningsutskottet att principiella skäl talar för ett statligt huvudmannaskap för de medellånga vårdutbildningarna. Av hänsyn till den statsfinansiella situationen är det emellertid enligt utskottet omöjligt att genomföra ett förstatligande av nämnda utbildningar, varför utskottet ansluter sig till propositionens förslag om ett bibehållet landstingskommunalt huvudmannaskap. Enligt föredragandens bedömning är det ofrånkomligt att en huvudmannaskapsförändring ger upphov även till samhällsekonomiska merkostnader. Detta står på s. 9 i propositionen. Huvudmannaskapskommittén däremot hävdade att en huvudmannaskapsförändring är samhällsekonomiskt neutral. Det är svårt att av propositionen bedöma i vilket avseende samhället totalt skulle åsamkas merkostnader vid en huvudmannaskapsförändring. Det vore därför intressant att av utskottsmajoritetens företrädare få veta vilka samhällsekonomiska merkostnader som kan avses. I en moderat reservation som är fogad vid betänkandet anförs att de ekonomiska förutsättningarna har ändrats sedan utredningen om enhetligt huvudmannaskap lade fram sitt förslag. Jag skulle vilja veta på vilket sätt de ekonomiska förutsättningarna har förändrats. Möjligen kan det vara genom de i budgetpropositionen minskade statsbidragen till de landstingskommunala utbildningarna. Men på vilket sätt detta skulle öka förutsättningarna för ett statligt huvudmannaskap har jag svårt att förstå. Moderaterna anför också i reservationen att det i propositionen inte redovisas några ekonomiska beräkningar. Det stämmer, och det är naturligtvis därför komplicerat att bedöma effekterna. Jag förmodar emellertid att Landstingsförbundet har gjort ganska ingående beräkningar som underlag för sitt ställningstagande. Utifrån utgångspunkten att ett enhetligt huvudmannaskap för all högskoleutbildning av principiella skäl hade varit att föredra, förefaller utskottsmajoritetens ställningstagande till ett fortsatt statligt huvudmannaskap för de statliga sjukgymnastutbildningarna i Stockholm och Lund helt inkonsekvent. fr.o.m. den 1 juli 1982 ersätts nuvarande sjukgymnastlinje och arbetsterapeutlinje med en gemensam rehabiliteringslinje med två inriktningar, dels mot sjukgymnastik, dels mot arbetsterapi. En gemensam linje med två inriktningar får alltså delat huvudmannaskap på en och samma ort. Detta underlättar knappast planeringen av utbildningensinnehåll och organisation. Gemensamma utbildningsmoment kräver mer kontakter för att kunna genomföras, lärarnas anställningsförhållanden blir inte enhetliga, forskningsanknytningen av utbildningarna kräver särskild organisation osv. Vi anser därför att riksdagen nu bör fatta ett principbeslut om att de statliga sjukgymnastutbildningarna i Stockholm och Lund överförs till berörda landsting. Och i konsekvens med vårt resonemang — att en utbildning så långt möjligt inte bör ha olika huvudmän — anser vi också att de tre enskilda sjuksköterskeskolorna, Sophiahemmets, Röda korsets och Ersta diakonisällskaps sjuksköterskeskolor, bör överföras till Stockholms läns landsting. Huvudmannaskapskommittén har anfört så övertygande skäl för ett enhetligt huvudmannaskap för sjuksköterskeutbildningarna att riksdagen bör ge regeringen till känna att den bör medverka till att överläggningar tas upp mellan berörda huvudmän för de enskilda sjuksköterskeskolorna och Stockholms läns landsting i frågan. Några större ekonomiska lättnader för samhället innebär inte det enskilda huvudmannaskapet. Samhällets kostnader uppgår f.n. till 14,7 milj.kr. för de privata sjuksköterskeskolorna, medan de enskilda huvudmännen själva svarar för endast 0,7 milj.kr. för dessa utbildningar. I övrigt har huvudintresset kring de frågor som denna proposition behandlar koncentrerats till förslaget om att upphöra med vidareutbildningen av sjuksköterskor i kirurgi och medicin fr.o.m. den 1 juli 1983. Den berörda elevorganisationen och den fackliga organisationen, SSEF och SHSTF, har agerat för att kunna garantera alla grundutbildade sjuksköterskor rätt till vidareutbildning. Över hela landet har intresset bland sjukvårdspersonal för denna fråga varit mycket stort. Det är därför tillfredsställande att utskottet nu föreslår en förlängning av nuvarande vidareutbildning t.o.m. läsåret 1985/86. Arbetsmarknadssituationen inom vårdyrkena har drastiskt förändrats under det senaste året. Fortfarande finns behov av vidareutbildade sjuksköterskor medan de med endast grundutbildning har svårigheter att få arbete. I stället återgår många nu efter grundutbildning till tidigare tjänster som vårdbiträde/undersköterskor, och därmed förvärras arbetsmarknadsläget för dessa grupper. Utskottets förslag att 65-poängsutbildningen med början höstterminen 1982 inte genomförs, utom i Skövde där antagning redan skett, och att därmed frigjorda resurser för denna i stället används för att utöka planeringsramen för påbyggnadslinjerna med 610 platser mer än vad som föreslås i budgetpropositionen innebär en väsentlig förbättring av det nuvarande låsta läget. Jag vill också uttrycka tillfredsställelse över att den kompletteringsutbildning, som skall ersätta nuvarande vidareutbildning efter 1985/86 för de grundutbildade sjuksköterskor som då ännu ej hunnit få sin vidareutbildning, enligt utskottets mening bör utredas utifrån utbildningsmässiga krav och att därvid omfattningen inte nu låses till 10 poäng. Det är viktigt att målen för den nya hälsooch sjukvårdslinjen blir vägledande även för kompletteringsutbildningen. Primärvård och långtidsvård måste uppmärksammas i utbildningen. Överväganden om praktikkrav från de olika områden som utbildningen ger kompetens för bör också prövas. Beträffande dimensioneringen av läkarlinjen har ju utskottets majoritet förordat en minskad kapacitet på läkarlinjen från 1983/84. Detta ställningstagande är dock försett med en säkerhetsventil genom en hänvisning till socialstyrelsens analys av läkarbehovet, som ju förtar substansen i beslutet. Det förefaller helt onödigt att nu föregripa ett förväntat beslutsunderlag med ett ställningstagande som i dag saknar underlag. Vi anser därför att detta tillkännagivande för regeringen borde utgå. Att nu förändra kapaciteten på tandläkarlinjen motsätter vi oss utifrån i stort samma utgångspunkt. Tandvårdsutredningen har nu remissbehandlats och bereds inom regeringskansliet. I avvaktan på proposition om tandvården anser vi att kapaciteten på tandläkarlinjen skall bibehållas på oförändrad nivå nästa budgetår, i all synnerhet som det fortfarande finns brist på tandläkare inom vissa områden. Slutligen vill jag konstatera att behandlingen av propositionen om den kommunala högskoleutbildningen i utskottet har varit konstruktiv och saklig och resulterat i ett i huvudsak brett förankrat betänkande. Det viktigaste är dock att det beslut kammaren nu skall fatta torde vara betydligt mer genomarbetat i flera avseenden än propositionen. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer vid utbildningsutskottets betänkande nr 20. Slutligen: Från socialdemokratiskt håll har det till detta betänkande bifogats ett särskilt yttrande, där vi har velat markera att det är synnerligen otillfredsställande att riksdagen när det gäller receptarieutbildning föreläggs förslag, innan förhandlingarna mellan de berörda parterna har slutförts. Här har vi alltså inget yrkande utan bara ett särskilt yttrande.

Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande 1981/82:20, som vi nu behandlar, har vi moderater några reservationer. Jag vill i nattens sena timme kommentera två av dem, nämligen reservationerna 5 och 6. Rune Rydén kommer att ägna sig åt våra övriga reservationer. I reservation nr 5 vänder vi oss mot att rehabiliteringslinjen inrättas fr.o.m. den 1 juli 1983. Vi gör det mot bakgrund av att vi inte kan finna att det föreligger tillräckligt underlag för hur en rehabiliteringslinje med samordning av sjukgymnastoch arbetsterapeutsutbildningarna skall vara utformad. Föredragande statsrådet säger själv uttryckligen i proposition 1981/82:100 s. 422 i bilaga 12: ”Enligt min mening föreligger inte tillräckligt underlag för att ta ställning till avvägning mellan gemensamt och yrkesspecifikt innehåll i de båda inriktningarna.” Trots detta föreslår statsrådet att linjen inrättas den1 juli 1983. Som underlag för förslaget finns blott och bart en rapport från UHÄ om ny utbildning av arbetsterapeuter. Som framgår av utbildningsutskottets betänkande på s. 28 föreslog arbetsgruppen enligt UHÄ:s rapport att arbetsterapeututbildningen skulle omfatta 100 poäng, dvs. en förkortning av utbildningstiden med 20 poäng. Däremot avstod arbetsgruppen från att ta ställning till hela rehabiliteringslinjens utformning. Vi anser det vara av utomordentlig vikt att ett slutgiltigt beslut om tidpunkt för inrättande av rehabiliteringslinjen fattas av riksdagen, förrän det finns ett underlag för beslutet som klart visar att det som är specifikt för resp. yrkesfunktion inte går förlorat vid en större eller mindre samordning av utbildningarna till arbetsterapeut resp. sjukgymnast. Man skall ju ha klart för sig att utbildningsgrenarna — trots att båda yrkeskategorierna kan ha med samma patienter att göra — har olika utgångspunkter. Arbetsterapi har sin förankring i beteendevetenskap, och arbetsterapeuten skall utifrån samhälleliga, sociala och psykologiska faktorer angripa patientens problem. Sjukgymnastiken har sin förankring i naturvetenskap. Sjukgymnasten skall behandla patienterna utifrån sina kunskaper i bl.a. anatomi, biomekanik, fysiologi och sjukdomslära. Det rör sig alltså om två helt olika utbildningar, där de yrkesspecifika behoven måste få vara styrande för utformningen av utbildningen. Grundutbildningen skall vara inriktad på den blivande yrkesfunktionen. Vi brukar inte här i riksdagen fatta beslut utan att ha tillräckligt beslutsunderlag. I det här fallet tycks majoriteten vara beredd att göra det. Vår uppfattning är att UHÄ skall utreda frågan om rehabiliteringslinjens utformning mer ingående än vad som gjorts just för att inte det yrkesspecifika skall gå förlorat till men för patienterna. Utredningsarbetet bör göras snabbt. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation nr 5 beträffande mom. 26i betänkandet. I konsekvens därmed yrkar jag också bifall till att utskottets hemställan i mom. 27 får lydelse enligt reservationen, så att sjukgymnastlinje och arbetsterapeutlinje anordnas i stället för rehabiliteringslinjen inom Norrbottens läns landsting fr.o.m. budgetåret 1983/84. Så till reservation nr 6, som handlar om den sociala omsorgslinjen. Också här är tydligen riksdagsmajoriteten på väg att fatta ett förhastat beslut. Majoritetsförslaget i föreliggande betänkande grundar sig på föredragandes förslag i proposition 1981/82:100, att en ny social omsorgslinje skall inrättas fr.o.m. den 1 juli 1983. Den skall inordnas i vårdsektorn. Samtidigt skall den nuvarande socialpedagoglinjen avvecklas. Vi finner det förvånande att föredragande statsrådet ignorerar omsorgskommitténs betänkande Omsorg om vissa handikappade och remissbehandlingen av det. Han är alltså beredd att avveckla en utbildning som är speciellt inriktad på att hjälpa barn och ungdomar med olika slag av handikapp.

Det kan också vara av värde att få ytterligare belysning av de kvalitetsmässiga konsekvenserna av en utbildning som är kortare än den som ges vid socialpedagoglinjen. Vi yrkar i reservation nr 6 att riksdagen bör avvakta ställningstagandena till omsorgskommitténs betänkande innan beslut tas om framtida inriktning av en social omsorgslinje. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall också till reservation nr 6, liksom till övriga moderata reservationer.

Herr talman! Låt mig först få uttrycka min tillfredsställelse med att utskottet föreslår att vidareutbildningen inom medicinsk och kirurgisk sjukvård om 20 poäng bör utökas det kommande budgetåret och även fortgå längre än vad som föreslås i regeringens proposition. Förslag om att den nuvarande vidareutbildningen för sjuksköterskor skall få fortsätta så länge behov finns har förts fram även i vpk-motionen 2145. Detsamma gäller förslagen i vpk:s och andra motioner om påbyggnadslinjen inom psykiatrisk vård, där utskottet föreslår att universitetsoch högskoleämbetet ges i uppdrag att snarast undersöka möjligheterna att anordna en behörighetsgivande utbildning om 10 poäng för sjuksköterskor som har genomgått gymnasieskolans utbildning för skötare i psykiatrisk vård. I yrkande 2 i vpk-motionen har vi tagit upp frågan om bidragen till de s.k. FoU-tjänsterna. I lärartjänstutredningens betänkande föreslogs ett engångsbelopp på 5 milj.kr. för särskilda FoU-tjänster. I propositionen föreslogs att dessa tjänster skulle rymmas inom schablonbeloppet. Vi har i vår motion pekat på risken för att dessa tjänster då inrättas bara i undantagsfall, eftersom de motsvarar ett nytt verksamhetsområde. Nu har utskottet anslutit sig till utbildningsministerns uppfattning i den här frågan, men med det tillägget att om det skulle visa sig att FOU-tjänster inte inrättas för de kommunala högskoleutbildningarna inom vårdnadssektorn, så bör frågan om ett särskilt bidrag på nytt aktualiseras. Risken är dock att denna aktualisering i så fall kommer för sent, och vpk står därför kvar vid yrkande 2 i motion 2145. Så till frågan om sjukgymnastutbildningen och den nu föreslagna nya rehabiliteringslinjen: Förslaget om den nya linjen väckte som bekant många protester bland landets sjukgymnaster, och de berörda linjenämnderna och de fackliga organisationerna avvisade också förslaget. Detta har uppenbarligen ignorerats av statsrådet och regeringen. Särskilt anmärkningsvärt i hela handläggningen är ju att sjukgymnasterna inte har fått komma till tals i fråga om denna utbildning, som i högsta grad berör innehållet i deras yrkesarbete. Den linje som man har föreslagit skall inrättas har två inriktningar — arbetsterapi och sjukgymnastik. UHÄ-rapporten 1981:11 redovisade en utredning av arbetsterapiutbildningen och angav att utredarna inte hade tagit ställning till rehabiliteringslinjen. Den nya linjen kommer att innebära en omfattande förändring av utbildningen till sjukgymnast. Varför har då inte sjukgymnasternas fackliga företrädare eller de nuvarande studenterna med denna inriktning tillfrågats om sina erfarenheter och synpunkter? Vad är det som har motiverat denna brist på intresse av att förankra förslaget genom att låta det formas även av denna samlade yrkeserfarenhet? I betänkandet förklaras ingenting av detta, och det finns följaktligen skäl för oss motionärer att stå fast vid att införandet av den nya linjen bör skjutas upp tills innehållet och följderna för yrkesfunktionerna har utretts ytterligare. Denna utredning bör kunna ske snabbt — kunskaperna finns ju hos yrkesföreträdarna. Vpk kommer följaktligen att stödja reservation 5. Regeringens förslag att lägga ner socialpedagogutbildningen i Stockholm till förmån för en allmän utbildningslinje inom vårdsektorn är väl att se i ljuset av den stora besparingsskälvan. Sannolikt är det inte omsorg om utbildningens kvalitet som ligger bakom detta förslag. Det är ett dåligt underbyggt förslag, som också kan befaras ge en sämre utbildning än den som i dag meddelas vid socialpedagogiska institutet. Snarare är väl här regeringens avsikt att öka kapaciteten till lägsta möjliga kostnader genom kortare utbildningstid och ökad genomströmning. Inga argument har framförts för att man skall skära ner utbildningen med en tredjedel för dem som skall ha hand om psykiskt utvecklingsstörda. När förslaget nu läggs fram har riksdagen ännu inte tagit ställning till vad som föreslås av omsorgskommittén. Vpk förslår att den nya allmänna utbildningslinjen inte inrättas. Den innebär också ett hot mot den integrering och helhetssyn som i dag är utgångspunkter för omsorgsarbetet. Herr talman! Det är inte ofta som vi finner moderaterna på samma linje som vpk när det gäller att försvara utbildningskvalitet och viktiga sociala områden mot besparingspolitiken. I det här fallet gör vi det, och eftersom vpk-motionen 415 tillgodoses i moderat-reservation nr 6 kan jag ansluta mig till Birgitta Rydles nyss framförda yrkande i detta moment. Vpk-motion 1828 ingår i en rad andra motioner, i vilka det begärs att även en påbyggnadslinje för arbetsterapeuter med inriktning mot omsorg om psykiskt utvecklingsstörda och habilitering skall inrättas. Utbildningen för verksamhet inom omsorg och habilitering är redan dåligt tillgodosedd. Nu föreslås ytterligare neddragning av grundutbildningen, och det inger farhågor om att omsorg och habilitering i fortsättningen blir ännu mer eftersatt. Arbetsterapeuter som skall arbeta med denna grupp människor behöver en för ändamålet riktig utbildning, och det talar för motionskraven om en påbyggnadsutbildning om 20 poäng. Vpk har också motionerat om en förstärkt utbildning av tandhygienister, Nr 126 och Inga Lantz kommer i morgon att ta upp den frågan när den här debatten Onsdagen den återupptas. 21 april 1982 Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionerna 772, 1791 och 1828

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om jag avser att föreslå en ökning av timtalet i religionskunskap för vissa linjer i gymnasieskolan jämfört med det beslut riksdagen fattade i december 1981. T-linjerna enligt mina förslag i proposition 1981/82:14 om förändringar av gymnasieskolans organisation m.m. Detta och andra förslag ingick i det samlade sparprogrammet om 180 milj.kr. för gymnasieskolan. Besparingar kunde enligt regeringens förslag göras genom att timtalen samordnades mer än nu i vissa ämnen för olika linjer. En förebild fanns i de s.k. alternativa timplanerna, som sedan 1973 använts på en del mindre orter. Så föreslogs t.ex. att alla elever på E-, H-, S-, N och T-linjerna skulle ha två och en halv veckotimmar religionskunskap i stället för som nu tre på H och S-linjerna och två på E-, N och T-linjerna. Totalt innebar regeringens förslag en viss förstärkning av religionskunskapsämnet. Utbildningsutskottet instämde i att besparingar inom gymnasieskolan borde kunna göras genom ökad samläsning. Utskottet konstaterade också att olika ämnens nuvarande timtal på olika linjer därvid måste rubbas i vissa fall. Ett annat exempel på både timökningar och timminskningar var ämnet historia. Med anledning av ett par motioner till förmån för oförändrat timtal i det ämnet på E och T-linjerna samt variant av N-linjen, uttalade sig utskottet för en viss justering av regeringens förslag. Tid till historia borde tas med en halv veckotimme från vardera gymnastik och religionskunskap. Utifrån vad jag nu sagt vill jag summera följande. Samtidigt som jag kan beklaga att religionskunskapen inte fick den totala ökning av timtalet som jag föreslog i propositionen och att de samläsningsmodeller jag föreslog inte kan tillämpas fullt ut, måste jag erinra om att timplanefrågor traditionellt har måst få kompromisslösningar. I fallet med religionskunskap får 6 20 av en årskull elever i gymnasieskolan en minskning med en halv veckotimme, och 4 96 av eleverna får en ökning med lika mycket, eller rättare lika litet. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att aktualisera frågan om en total ökning av timtalet i religionskunskap sedan riksdagen fattat sitt beslut i december 1981.
Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på frågan. På grund av att tiden för mitt inlägg är så kort, vill jag börja med att påminna om det som delvis är bakgrunden till min fråga. År 1964 ägde det rum en mäktig manifestation av vad människorna tyckte om undervisningen i kristendom. Det var en namninsamling i Sverige som Samkristna skolnämnden ingav i form av en skrivelse. Det gällde då dels att kristendomsämnet skulle införas även på gymnasiets ekonomiska och tekniska lärokurser med två veckotimmar, dels att ämnet skulle få fem veckotimmar inom gymnasiets övriga lärokurser. Under denna skrift hade 2 134 530 svenskar skrivit sitt namn. Materialet förvaras i dag på riksarkivet i 206 pärmar och upptar inte mindre än 15 hyllmeter. Någon räknade ut att det var 76 70 av befolkningen över grundskoleålder i Sverige som hade satt sina namn på denna manifestation. Manifestationen var alltså mycket mäktig och tydde på en majoritet för utökad kristendomsundervisning också i gymnasieskolan. Men det var en maktlös opinion. Anledningen till opinionen var utvecklingen efter det senaste världskriget som oavbrutet har inneburit en negativ utveckling för kristendomsämnet och kristendomen i alla avseenden i Sverige. Det skedde dels en avsiktlig undanträngning av det kristna arvet, dels försummelser från de ansvarigas sida och kanske i viss mån okunnighet. Det fördes en politik som vi inte kunde gilla, och så kom denna opinionsyttring. När vi fick borgerlig regering 1976 väntade vi att det skulle ske en ändring. Personligen är jag besviken över vad som har hänt sedan. Jag hade mycket starka förhoppningar, när Ulla Tillander blev skolminister. Och jag måste säga att svaret här i dag visar att hon beklagar utvecklingen. Jag måste ta min del av ansvaret för att det gick som det gick i december, det måste jag medge. Men samtidigt är det ofrånkomligt att det måste bli en ändring. När skolministern nu inte kan aktualisera frågan måste jag få sagt att svenska folkets ombud i riksdagen inte har handlat enligt det uppdrag de har fått av folkets majoritet — det är min uppfattning. Jag skulle vilja säga till statsministern och till regeringen som helhet: Gör någonting och gör det strax! Utvecklingen i Sverige visar att det är nödvändigt. Gymnasieskolan får allt fler elever. I tilläggspropositionen, som är daterad den 18 mars i år, meddelar regeringen att inte mindre än 85 90 av samtliga elever som lämnat grundskolan 1981 går till gymnasieskolan. Det betyder alltså att det är mycket viktigt vad man får göra och lära i denna skola. Jag beklagar att kompromisserna skall innebära att just kristendomsämnet — eller religionskunskapen, som det nu kallas — mister timmar. Ulla Tillander är inte ansvarig här, men jag vill vädja till henne och regeringen att se till att kristendomsämnet får större utrymme.

Herr talman! Tore Nilsson säger att han är besviken med anledning av den borgerliga regeringens arbete på detta område. Jag skulle bara vilja uppmana Tore Nilsson att läsa formuleringen för religionskunskapsämnet i den nya läroplanen, som skall träda i kraft fr.o.m. i höst. Dessutom skulle jag vilja uppmana Tore Nilsson att något ta del av den debatt och det arbete som har pågått och pågår, inte minst under det senaste året. Tore Nilsson frågar mig vad jag nu ämnar vidta för åtgärder för att åstadkomma en rättelse till religionskunskapsämnets fördel i gymnasieskolan. Jag vill då på nytt snabbt rekapitulera vad som har hänt i den här frågan. Det var i december 1981, för knappt fyra månader sedan, som det besparingsförslag som riksdagen beställt av regeringen framlades. I det ingick också en förändring av timplanerna i gymnasieskolan till religionskunskapens fördel. När utskottet behandlade denna del utsattes förslaget på denna punkt för kritik och ändrades så att mitt förslag om ökad tid för religionskunskapen ströks. Utbildningsutskottets ändringsförslag, som innebar en minskning av religionskunskapen, gick igenom utan någon reservation. Tore Nilsson röstade alltså i december 1981 ner mitt förslag. Tore Nilsson har ställt en fråga till mig, men jag måste också få ställa en fråga till honom: Varför bidrog Tore Nilsson till att förslaget försämrades? I ianuari var det allmän motionstid, och då fanns det ett utmärkt tillfälle att motionera om en förändring av det förslag som Tore Nilsson själv hade varit med om att rösta igenom. Den möjligheten att ändra förslaget utnyttjades inte heller av Tore Nilsson. Vid två tillfällen har Tore Nilsson alltså haft möjlighet att markera att han anslöt sig till mitt förslag, som innebar mer religionskunskap. Vid det första tillfället bidrog han aktivt till att fälla förslaget. Vid det andra tillfället underlät han att vidta åtgärder för att förbättra det. Nu, fyra månader efteråt, ställer Tore Nilsson frågan vad jag tänker göra. Det skulle vara unikt om jag nu skulle framlägga samma förslag på nytt. Däremot har många ställt frågan hur det kunde bli så här, utan att någon stödde förslaget.
Herr talman! I mitt förra inlägg har jag indirekt medgivit att detta inte är skolministerns fel och att vi här i riksdagen har vårt ansvar. Men som förutvarande riksdagsledamot vet skolministern att vi i partierna har en oerhört stor arbetsbelastning och att vi som enskilda ledamöter inte kan övervaka alla frågor — jag är f.ö. inte heller ledamot av just utbildningsutskottet. Jag medger alltså en försummelse i det här fallet. För den som inte är insatt i dessa invecklade frågor då det gäller gymnasieskolans olika linjer — att de är svåra framgick också av svaret — var det å andra sidan svårt att i januari månad gå in i debatten och säga hur förslaget skulle komma att påverka de olika ämnena. Man var helt enkelt inte medveten om hur det skulle bli ens från lärarhåll. Men jag vill lova Ulla Tillander, eftersom hon förmodligen i grund och botten har samma uppfattning som jag, att jag och andra från kristet håll liksom också de människor som står bakom opinionsyttringen kommer att göra någonting, så att det kan bli en förändring. Jag hoppas att Ulla Tillander, om hon är skolminister även vid nästa riksmöte, skall finna anledning att uppleva riksdagens stöd för ett nytt och bättre förslag.
Herr talman! Egentligen har jag inget mer att tillägga i sak. Jag vill bara säga till Tore Nilsson att jag faktiskt tror att lärare på olika håll var mycket medvetna om konsekvenserna av det förslag som lades fram. För min del är den här frågan f.n. utagerad. Men jag vill säga att den förvåning som man kände när förslaget röstades ner i december, utan att någon röst höjdes till dess försvar, faktiskt inte har minskat, utan tvärtom ökat på sina håll.
Herr talman! Som statsrådet vet har man från kristet håll upptäckt det här alltför sent. Med tanke på hur arbetssituationen var i december månad var det för min del omöjligt att tränga in i propositionen och genomskåda vad resultatet av förslaget egentligen skulle innebära i praktiken. Jag kan därför nu bara finna mig i att jag har en del i skulden här, men jag lovar att jag skall försöka göra någonting för att det skall bli en förändring, inte bara i gymnasieskolan utan i skolan som helhet. Önskvärt är att vi så småningom kan byta ut ämnet religionskunskap mot kristendom.
Herr talman! Tore Nilsson vill alltså — jag upprepar det — att det förslag som förkastades i december och som kunde ha varit föremål för en motion från Tore Nilssons sida i januari åter skall läggas på riksdagens bord. En fråga om detta ställer han alltså nu i april— tredje gången gillt, så att säga. Riksdagen är en institution som är ganska arbetstyngd, det vet vi alla. Med en sådan nyordning som Tore Nilsson nu förespråkar skulle arbetet bli orimligt. Tore Nilsson har erkänt att han har gjort en försummelse, men han och andra får faktiskt ta det politiska ansvaret för den.
Herr talman! Jag har faktiskt inte begärt att just förslaget från december skall läggas fram igen. När jag nu har läst på detta och hört hur det förhåller sig, måste jag säga att det var en chock för mig att finna att t.ex. ämnet historia har fått en ökning med en halv veckotimme som tagits från ämnet religionskunskap. Man har sagt mig att det var för att eleverna skall kunna få behörighet för vidare studier som man var tvungen att ge ökat utrymme för de här andra ämnena. När det står så illa till då det gäller undervisningen, får vi som har uppfattningen att kristendomen är ett huvudämne verkligen ta på oss uppgiften att försöka ändra förhållandena.

Herr talman! Britta Hammarbacken har frågat mig om hur jag anser att möjligheterna till särskild prövning och mindre studiekurs skall användas. För särskild prövning gäller följande: Alla som inte har gått igenom gynasieskolan har enligt skolförordningens 9 kap. 61 § rätt att göra särskild prövning i de flesta ämnen på timplanen. Undantag finns för vissa yrkesämnen. En särskild prövning skall alltid gälla hela kursen i ett ämne. Också den som gått igenom gymnasieskolan har rätt att göra särskild prövning, men då bara i ämnen som inte finns på den studieväg man har gått igenom, t.ex. fysik eller kemi för den som har gått samhällsvetenskaplig linje men vill bli behörig till en naturvetenskaplig utbildning. För att man skall få ta in betyget från en särskild prövning i sitt avgångsbetyg måste vissa villkor vara uppfyllda. Dels skall prövningsämnet ingå i den studieväg eleven följer, dels skall prövningen göras innan eleven hunnit delta så länge i undervisningen, att det finns underlag för betygsättning i vanlig ordning. Särskild prövning görs oftast av elever som under ett läsår varit i England eller USA och vid hemkomsten vill tentera bort engelskan. För mindre studiekurs gäller följande: Mindre studiekurs innebär enligt skolförordningens 8 kap. 8 § att en elev befrias från ett eller två ämnen, om han eller hon har påtagliga studiesvårigheter. I timplanerna finns vissa begränsningar i fråga om årskurser och ämnen. Vidare har skolöverstyrelsen givit vissa rekommendationer om vilka ämnen som i första hand bör kunna läggas ner. Den som har haft mindre studiekurs får detta angivet i avgångsbetyget. Den studerande har sedan fyra år på sig att läsa in det eller de ämnen som lagts ned, s.k. förlängd undervisning. Den studerande får sedan göra en s.k. fyllnadsprövning i det eller de nedlagda ämnena och får sedan ett fullständigt avgångsbetyg från gymnasieskolan. Rätt använd kan mindre studiekurs hjälpa elever som har svårigheter att klara ett fullständigt studieprogram. Jag vill dock understryka att det skall vara fråga om påtagliga studiesvårigheter för att eleven skall få denna minskning i studieprogrammet, som kan göra det lättare att klara övriga ämnen. Fel använd kan mindre studiekurs bli ett instrument för elever med genomsnittsbetyg eller t.o.m. däröver att skaffa sig högre betyg i andra ämnen, samtidigt som möjligheten finns att under en längre tid läsa sig till ett högt betyg i de ämnen som lagts ned.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

Dels för att det var svårt att dra några riktiga slutsatser av vad som framfördes från så många håll i debatten, dels för att jag tycker att det är viktigt att också vi som inte är skolfolk skall kunna genomskåda de bestämmelser som finns, såg jag det som värdefullt att få ett klarläggande besked från det ansvariga statsrådet. Det är viktigt för den framtida synen på dessa frågor för oss alla, men speciellt för dem som skall hantera frågorna i det praktiska arbetet. Som framgår av det svar jag fått från statsrådet är det viktigt att samma regler gäller i alla skolor. Min fråga blir då om man kan överblicka hur gällande bestämmelser efterlevs. Enligt uppgift har gymnasieinspektionen intresserat sig för detta ärende, och då vill jag fråga: Vilken bild har de rapporter som lämnats gett i det här avseendet? Ytterligare en fråga är: Vilken uppfattning har statsrådet av efterlevnaden av de bestämmelser som måste gälla? Jag tackar på förhand för svaret på dessa frågor.

Herr talman! Jag vill passa på tillfället att betona att det betygssystem som vi har i grundskolan och gymnasiet — det relativa betygssystemet — har sina brister, vilket visas av den ständiga betygsdebatt som förekommer. Där kritiseras det nuvarande betygssystemet ofta och med visst fog. Kritik från visst håll är naturligtvis ute för att misskreditera betygsättningen över huvud taget. Målet för dessa kritiker är en betygsfri skola. Därför kan en kaotisk situation på betygsområdet vara ett led i kampen för att få bort betygen. Ju sämre, desto bättre — så att säga. Men tillhör man den stora grupp av både elever och föräldrar som trots att betygssystemet är behäftat med brister ändå vill ha det kvar som ett mätinstrument när det gäller skolprestationer — inte därför att det är så bra utan därför att betyg är nödvändiga — då måste två förutsättningar gälla. Den ena förutsättningen är att man måste underkasta sig och tillämpa de regler som gäller. Det måste ske objektivt och generellt för att mätsituationen i alla skolor som berörs skall vara jämbördig. De centrala proven spelar då rollen av en rikslikare. Den andra förutsättningen för att systemet inte skall desavoueras är att skolledningen på en skola bevakar, så att inte kryphål i reglerna utnyttjas. Egentligen finns det i hela detta system, med dess brister, en strävan att åstadkomma en rättvis och opartisk bedömning av prestationer mellan elever från skilda hörn i vårt land. Det är verkligen en svår uppgift, som förutsätter att alla är besjälade av en önskan att göra sitt bästa. Jag vill säga till Brita Hammarbacken: Dess bättre är en överväldigande majoritet av skolorna medvetna om dessa två villkor som gäller och har också efterlevt dem lojalt.
Herr talman! Jag tackar för att jag har fått ytterligare synpunkter på frågorna. Jag saknade kanske något mer detaljerade uppgifter från gymnasieinspektionens rapporter i ärendet. Men det är möjligt att det inte finns så klara besked än. Med den här frågan har jag endast velat få ett klargörande i en debatt som har förts. Jag har alltså inte någon ytterligare kommentar att göra, utan tackar för de synpunkter som har kommit fram.

Herr talman! Jag vill tillägga: Just med anledning av den debatt som har förts på senare tid har jag haft vissa överläggningar med skolöverstyrelsen. Under de överläggningarna har vi kommit överens om att skolöverstyrelsen skall undersöka frekvensen av särskild prövning. Skolöverstyrelsen skall också undersöka frekvensen av och anledningen till mindre studiekurs. SÖ kommer också att försöka ta fram betygsstatistik för olika skolenheter. Uppgifter av det här slaget kan då visa hur vanliga de olika företeelserna är och vilka behov av att ändra reglerna som kan finnas. Skolöverstyrelsen menade vid den kontakt som vi hade att bestämmelserna är klara beträffande dels särskild prövning, som är en rätt för alla, dels mindre studiekurs, som är en åtgärd för elever med påtagliga studiesvårigheter. Men tveksamhet kan i olika fall råda om när betyg från en särskild prövning får tas in i avgångsbetyg från en särskild prövning. När den undersökning som skolöverstyrelsen skall göra är klar får vi överväga om några åtgärder behöver vidtas. Under alla omständigheter tror jag att en ökad vaksamhet behövs.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat utrikesministern om svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken är förenligt med den kritik den svenska regeringen riktat mot juntan i El Salvador eller om medlemskapet kommer att omprövas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Skälet för ett svenskt medlemskap i IDB är exportfrämjande. Nya regler för upphandling av IDB-finansierade projekt trädde i kraft år 1976. Enligt dessa är all upphandling som finansieras med IDB-medel begränsad till medlemsländerna. Eftersom IDB-marknaden bedömdes ha stort intresse för svenskt näringsliv ansökte Sverige om medlemskap. Om Sverige ställde sig utanför IDB skulle detta innebära ett absolut handelshinder vad gällde svenska företags tillträde till marknaden för IDB-finansierade projekt. Andra länder i Västeuropa samt Japan och Jugoslavien gjorde samma bedömning som Sverige och ansökte om medlemskap. Norge förhandlar som sista land i Västeuropa om medlemskap. De exportfrämjande skälen för svenskt medlemskap gäller än i dag. IDB-kommittén har i sitt betänkande enhälligt slagit fast att svenska exportföretag har haft ett konkret och växande kommersiellt utbyte av Sveriges medlemskap i IDB. IDB-medlemskapet har således enligt IDB-kommittén haft en positiv exportfrämjande effekt. Detta uttalande görs inte bara mot bakgrund av uppgifter om erhållna order utan, kanske främst, med hänsyn till den betydelse för svensk export från referenssynpunkt som teknologiskt avancerade projekt på IDB Nr 127 marknaden kan komma att få under 1980-talet. Svenska företag har erhållit Torsdagen den order om drygt 71 miljoner dollar t.o.m. år 1981. Enligt IDB-utredningens 22 april 1982 material uppgick utestående anbud per den 30 september 1980 till 710 miljoner dollar. Om Sveriges med Situationen i El Salvador har behandlats här i kammaren vid flera tillfällen, lemskap i IDB senast i utrikesdeklarationen den 17 mars. Regeringen uttalad? därvid stark kritik mot den civilmilitära juntan i El Salvador och underströk dess ansvar för de svåra brott mot de mänskliga rättigheterna som där dagligen begås. Det är regeringens uppfattning att kritik mot förhållanden i andra länder när det gäller brott mot de mänskliga rättigheterna skall uttalas och framföras direkt till berörda länder eller genom de internationella organ där dessa frågor behandlas, såsom i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Även i andra fora kan kritik framföras mot de regimer som åsidosätter mänskliga rättigheter. Sverige har därför i IDB och andra internationella finansieringsinstitut efter kuppen i Chile inte bara varit starkt kritiskt utan även motsatt sig lån till detta land. Sverige har under senare tid också motsatt sig lån till El Salvador. Vad jag nu har anfört om svenskt agerande i olika sammanhang mot kränkningar av mänskliga rättigheter är enligt regeringens mening inte oförenligt med svenskt medlemskap i IDB.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga. Det är ett mycket klart och entydigt svar. Handelsministern säger att skälet för ett svenskt medlemskap i IDB är exportfrämjande. Det visar, herr talman, på olikheterna i vår syn härvidlag. Jag uppfattar den meningen som att det är snöd vinning som driver oss att vara medlemmar i IDB. Handelsministern uppfattar medlemskapet mer eller mindre som ett reklamkonto för näringslivet. För vpk är detta en politisk fråga, en utrikesoch biståndspolitisk fråga. Jag vill i det här sammanhanget erinra om vad den dåvarande statssekreteraren Margareta Hegardt sade när hon 1979 höll ett anförande för den svenska delegationen i banken. Då var det i första hand inte fråga om ett reklamkonto för näringslivet. I stället framhöll man att agerandet skulle inbegripas i de internationella utvecklingssträvandena. Vårt medlemskap motiverades med att vi kunde bidraga till att främja socialt och ekonomiskt framåtskridande i Latinamerika. Det sades också att vi inte fick undandra oss det ansvaret. Men det är precis vad som nu sker. IDB-utredningen är färdig, säger handelsministern — det är riktigt. IDB-utredningen stöder ju just den kritik som framförts inte bara från vpk utan också från en rad fackliga organisationer och även andra organisationer. Man konstaterar att USA har det dominerande inflytandet och att USA Z ä ä rd a 1 använder banken som sitt redskap. Det lämnas lån till mycket reaktionära regimer. Lån till Nicaragua förvägras, medan man beviljar El Salvador stora lån. Jag tycker, herr talman, att regeringen gör sig skyldig till ett dubbelspel. Å ena sidan hötter man försiktigt med pekfingret åt juntan i El Salvador — det gör också handelsministern i slutet av sitt svar. Tidigare har t.o.m. utrikesministern vågat sig på att kritisera USA. Å andra sidan bidrar vi genom medlemskapet till att med våra skattemedel stötta det blodbad som nu pågår, därför att de lån som nu ges till juntan är ju direkt avsedda för motorvägar som skall dras genom gerillaeller befrielsedominerade områden. Jag vill, herr talman, sluta med att fråga handelsministern: Vilka möjligheter finns det att nu upphöra med medlemskapet?

Herr talman! Den svenska regeringens starkt kritiska attityd till den nuvarande regimen i El Salvador har ju redovisats flera gånger här i kammaren, bl.a. av utrikesministern, så det behöver jag inte upprepa. Medlemskapet i IDB är självfallet i första hand en handelspolitisk fråga — för Sverige precis som för alla andra medlemsländer i IDB. Det är då ett viktigt konstaterande att göra, nu när Sverige under ett antal år har varit medlem i IDB, att medlemskapet har bidragit till en ökning av den svenska exporten till Latinamerika. Samtidigt är det så att IDB bidrar till att främja ekonomisk utveckling i de här länderna. Svenskt medlemskap bidrar alltså också till att främja en ekonomisk utveckling. Jag kan inte hålla med Eva Hjelmström, när hon säger att det svenska medlemskapet i IDB bidrar till att stödja regimen i El Salvador. Vårt resonemang på den punkten är följande. Vi har vid ett antal tillfällen instruerat Sveriges företrädare i IDB:s styrelse att rösta emot lån som går till El Salvador. Trots det har lånen beviljats — alltså trots att den svenska regeringen har motsatt sig det. Jag har svårt att förstå att långivningen inom IDB skulle få en mer progressiv inriktning, om Sverige lämnade IDB. Jag tror tvärtom att det svenska medlemskapet i IDB är ett litet men dock bidrag till en bättre praxis i fråga om långivningen från IDB.

Herr talman! Handelsministern säger att Sveriges bidrag till IDB är ett litet men ändock viktigt bidrag för att stödja en progressiv utveckling i Latinamerika. Jag ifrågasätter det av flera skäl. Det rör sig om åtskilliga miljoner som vi pumpar in i banken och som går till— det har IDB-utredningen konstaterat — de mest reaktionära regimerna i området, medan de progressiva länder som vi säger oss i utrikespolitiska och biståndspolitiska sammanhang stödja får nobben av banken. Jag vill fråga handelsministern och be honom konkretisera sig: På vilket sätt bidrar Sverige till att stödja en social och ekonomisk utveckling i El Salvador, Guatemala och Chile genom de lån som ges till militärdiktaturerna i de länderna? Jag hävdar att motsatsen är fallet. Sedan sägs att vi genom att rösta mot de här lånen på något sätt skulle Nr 127 kunna bidra till en annan utveckling. Men t.o.m. handelsministerns egna Torsdagen den partikamrater har ju i utredningen konstaterat att vi över huvud taget inte har 22 april 1982 någon makt. IDB är ett redskap för USA och imperialismens reaktionära syfte. Vi har oerhört liten möjlighet att påverka -- vi har mindre än en åttondels röst. Sedan till den handelspolitiska aspekten. Jag frågar mig: Varför kan man inte utveckla handelsförbindelser med de progressiva länder som finns i stället för att på det här sättet försnilla det förtroendekapital som Sverige som ett litet men ändå alliansfritt land har?

Herr talman! Låt mig börja med att säga att de länder som får lån från IDB är länder med mycket olika regimer — alltså både länder med progressiva regimer och andra länder. Det svenska medlemskapet i IDB bidrar alltså också — genom långivningen från IDB - till att stödja progressiva länder. Det är viktigt att hålla i minnet. Vidare har vi från svensk sida instruerat vår exekutivdirektör att rösta emot ett antal lån till icke progressiva länder, i första hand till Chile och El Salvador. Det har också en del andra länder gjort. I en del fall har lånen trots det beviljats. Men budskapet i mitt förra inlägg var att långivningen från IDB inte skulle få en mer progressiv inriktning om Sverige avstod från sitt medlemsskap. Snarare tvärtom. Det är inte heller så att progressiva politiska krafter i Latinamerika har uttryckt någon önskan om att Sverige skall lämna IDB. Snarare tvärtom. Jagtror heller inte att man, på det enkla sätt som Eva Hjelmström gör, kan beteckna IDB som ett redskap för USA. Också USA har i ett ganska stort antal fall röstat nej till lån från IDB till regimer som man av politiska skäl inte vill stödja. Det har hänt ett antal gånger att Sverige och USA därvid kommit på samma linje i IDB:s styrelse. Låt mig till sist svara på den fråga som jag inte hann besvara och som Eva Hjelmström ställde i sitt förra inlägg, nämligen om det finns möjligheter att utträda ur IDB och samtidigt få tillbaka gjorda kapitalinsatser. De möjligheterna är praktiskt taget obefintliga.

Herr talman! Låt mig ånyo ta några exempel på vart IDB-lånen huvudsakligen går. Visst finns undantag, men enligt IDB-utredningen är det företrädesvis Argentina, Uruguay, Chile och El Salvador som har beviljats stora lån under de senaste åren. USA har vägrat vissa länder lån, säger handelsministern, och det är helt riktigt. Man har vägrat Nicaragua ett lån. Man har lagt in ett veto mot lån för jordbruksutveckling i Guyana. Det är alltså den politik som vi underordnar oss. Och jag frågar mig: Ser verkligen inte handelsministern några som helst problem i detta, att vi å ena sidan fördömer militärregimen i El Salvador, å 13 andra sidan stöder den med så pass mycket skattemedel som det faktiskt rör sig om? Och jag vill också ställa frågan: Har folkpartiet över huvud taget inget utrikespolitiskt samvete, eller har det helt underordnat sig exportföretagens intressen? Det är faktiskt vad det är fråga om. Vart tog de ursprungliga målen med medlemskapet i IDB vägen? Det finns nämligen inte, Björn Molin, någon anledning att påstå att vi genom vårt medlemskap skulle främja en social och ekonomisk utveckling. Eftersom det är handelsministern och inte utrikesministern som svarar på min fråga måste också jag återkomma till de handelspolitiska skälen. Jag fick inget svar på frågan varför Sverige inte utvecklar andra förbindelser med de progressiva länderna i området. Där är vi förvånansvärt passiva.
Herr talman! Självfallet utvecklar vi handelsförbindelser med länder i Latinamerika också vid sidan om vårt medlemskap i IDB. Huvuddelen av lånegivningen från IDB — det kan vara en viktig sakupplysning — går inte till de länder som man av politiska skäl kan känna tveksamhet inför. Sedan vill jag bara tillägga att jag inte tycker att Eva Hjelmström kommer in på det som är den avgörande frågan, nämligen om Sverige genom att avstå från medlemskapet i IDB skulle främja en politisk och social utveckling i Latinamerika. Eva Hjelmström har inte motsagt den slutsats som jag har redovisat och som de flesta kommit till i den här debatten, nämligen att det trots allt är fördelaktigare för de progressiva regimerna i Latinamerika att Sverige är medlem i IDB än att Sverige inte är medlem i IDB.
Herr talman! Helt kort! Det har sagts åtskilliga gånger från vpk här i kammaren att vi genom att avstå från medlemskapet i IDB skulle ha betydligt mera pengar att ge i bistånd till de progressiva regimerna i området. Det är nämligen inga småsummor det rör sig om. På det sättet skulle vi alltså kunna främja en ekonomisk och social utveckling som vi i dag direkt motverkar. Trovärdigheten för Sveriges utrikespolitiska linje blir allt mindre genom att vi indirekt bidrar till att bekämpa t.ex. FDR och FMNL i El Salvador samtidigt som vi säger oss stödja dessa rörelser. De summor vi ger i bistånd till exempelvis humanitära insatser i det området är betydligt lägre än de summor vi ger ut för att genom medlemskapet stödja kapitalintressen i Sverige.
Herr talman! Bara en sista upplysning, som jag i och för sig har lämnat tidigare. Sverige skulle inte genom att gå ur IDB kunna räkna med att automatiskt få tillbaka de kapitalinsatser vi har gjort. Det är alltså inte så, som Eva Hjelmström försöker ge ett intryck av, att vi därigenom skulle få mera resurser att disponera för utvecklingsbistånd till länder i området. Som kammarens ledamöter vet har den svenska regeringen under senare år också ökat sitt utvecklingsbistånd bl.a. till Karibien.
Herr talman! Man behöver inte upprepa gamla misstag i all oändlighet! —sratens järnvägar Man kan ju också vara litet framåtseende och ompröva medlemskapet för att, fl. anslag därigenom frigöra medel för en annan utveckling i området. Uppenbarligen anser handelsministern att så icke är möjligt, men det är vår bestämda uppfattning.

Herr talman! Under en följd av år har vi från socialdemokratiskt håll haft anledning att rikta stark kritik mot det ekonomiska lättsinne som har präglat regeringens skötsel av SJ. Fram till 1976 gick SJ, vid sidan av det ersättningsberättigade nätet, ihop under en konjunkturcykel. Det var själva grundprincipen för hanteringen av SJ:s ekonomiska situation. Efter 1976 har vi upplevt hur förlusterna har ökat. De mycket hurtfriska uttalandena från alla de kommunikationsministrar som har suttit, och de har som bekant varit många under den här perioden, har inte haft något som helst reellt innehåll och inte påverkat situationen — den har bara blivit allt värre. Vi ser nu hur förlusterna ständigt ökar, och den senaste rapporten som generaldirektören gav trafikutskottet för bara någon månad sedan visar att de siffror som förutsattes i budgetpropositionen inte kommer att hålla. Vi får alltså ännu ett år uppleva att den verklighet som regeringen har beskrivit för riksdagen och som är själva grundvalen för vårt sätt att arbeta och fatta beslut inte visar sig vara realistisk. Regeringen har helt enkelt använt budgetpropositionen för att uttrycka något slags önskan, för att utforma vissa önskelistor. Men verkligheten korrigerar omedelbart önskelistorna på ett ganska handgripligt sätt. Det är naturligtvis i och för sig upprörande att regeringen inte har bättre kontroll över den ekonomiska utvecklingen i stort. Vi har i många sammanhang i riksdagen haft anledning att ta upp den mycket vårdslösa ekonomiska politik som f. n. bedrivs i landet. Men inte ens i de enskilda verken och företagen har man alltså längre något fast grepp över utvecklingen. Om man skall vara riktigt sträng kan man säga att regeringen uppenbarligen vilseleder riksdagen med siffror och löften som inte står sig vid en granskning. Det är klandervärt. I SJ:s fall utlovar regeringen en betydande förbättring under nästa budgetår, och det godtar de borgerliga ledamöterna i trafikutskottet och i riksdagen. De säger att ”det skall bli så, vi tror det”. Man uttrycker ganska fromma förhoppningar, trots att generaldirektören tydligt har förklarat för oss att de inte kan bli uppfyllda. Man kan, om det går riktigt illa, t.o.m. vänta sig en dubblering av förlusten. I varje fall blir den betydligt högre än vad som är förutsett och kan närma sig miljardklassen. Att med öppna ögon ta emot det förefaller mig utomordentligt egendomligt. De som har erfarenhet av hur det har varit några år borde inse att det är ett mycket farligt spel och en farlig ekonomisk politik. För mig har det varit särskilt förvånansvärt att konstatera att också moderata samlingspartiet, som i andra sammanhang ser med stort allvar på den ekonomiska situationen, så lättsinnigt accepterar utvecklingen på SJ:s område. Man säger rent allmänt att det är bra med lågprissatsningen men att den har haft sina ekonomiska brister. Men sedan inte ett ord om hur man skall kunna rätta till det. Det blir bara ett relativt hurtfriskt uttalande, där mani stort sett instämmer med regeringen och säger att ”nästa år skall det bli så här, hoppas vi”. Här krävs såvitt jag förstår bestämda krafttag för att komma till rätta med SJ:s problem. Man måste utforma en alldeles bestämd ekonomisk målsättning. Men denna måste givetvis kombineras med ett rejält investeringsprogram för SJ, för att få en möjlighet att lyfta sig ur krisen. Det är litet av lek som pågår kring SJ, och ibland får man en känsla av att den borgerliga järnvägspolitiken har präglats av något slags nästan barnslig lust att leka med tåg, så där i största allmänhet, men ungefär lika barnsligt har man sedan struntat i vad det kostar. Leken har bara i stort sett fått fortsätta. Det står nu de svenska skattebetalarna för — 2,5 miljarder kronor är den ackumulerade förlusten i SJ. Det är en fullständigt fantastisk siffra, och den kan nästa år förväntas stiga till över 3 miljarder. Det är ett slags egendomlig ekonomisk omedvetenhet som präglar hela den delen. Det hade varit bättre att sköta SJ ordentligt ekonomiskt än att låta folk drabbas av en försämrad sjukförsäkring, för att ta ett konkret exempel. Det hade varit mycket bättre om vi hade betalat ordentligt för oss på järnvägssidan och sett till att människor hade sluppit försämringen av sjukförsäkringen. Det går att ta flera exempel, men jag tar bara detta för att illustrera vad det ekonomiska lättsinnet på järnvägspolitikens område i själva verket har lett till. Om ändå detta ekonomiska slöseri hade betytt att man verkligen hade gett SJ bättre förutsättningar — men i själva verket har samtidigt SJ:s ekonomiska förutsättningar försämrats. I dag råder det närmast kaotiska förhållanden inom järnvägsområdet. Jag tänker inte bara på det speciella elände vi hade under vinterperioden, utan det är i stort sett en ganska kaotisk situation som råder. Jag vill exemplifiera det genom att för kammaren referera det brev som Stockholms handelskammare har skrivit. Jag tycker att det på ett utomordentligt sätt illustrerar hur näringslivet f. n. uppfattar den svenska järnvägen. Man säger att det var meningen med 1979 års beslut att järnvägarna och järnvägstrafiken skulle spela en grundläggande roll i trafiksystemet. I beslutet sägs att den ökade förädlingen av olika produkter skärper krav på punktlighet och snabbhet osv. för att tillgodose snabba godsförbindelser. Inom persontrafiken skulle restidens längd och turfrekvens, bekvämlighet och säkerhet spela en avgörande roll. Allt detta är fullt korrekt, så sade vi 1979, det var förutsättningen. Men så frågar handelskammaren: Hur har det blivit? Jo, den kaotiska situationen inom tågtrafiken, inte bara under de senaste månaderna, man refererar också till vintertrafiken — visar entydigt att SJ inte alls kunnat leva upp till målen i 1979 års trafikpolitiska beslut. Bristerna i järnvägstrafiken är f. n. helt oacceptabla, och man kan på allvar ifrågasätta om järnvägstrafiken längre spelar en grundläggande roll i trafiksystemet. Servicen liksom punktligheten och snabbheten har inte varit sämre på mycket länge än vad som nu är fallet. En stor del av vagnparken har sålunda stått stilla den senaste tiden till följd av nedslitning. Kaoset inom järnvägstrafiken drabbar inte bara persontrafiken utan också godstrafiken, vilket får allvarliga följder för svenskt näringsliv. Så långt Stockholms handelskammare. Den allmänna debatten har visat att handelskammaren inte är ensam om sin bedömning av den svenska järnvägens situation f. n. Herr talman! För att komma till rätta med detta krävs f. n. mycket kraftfulla åtgärder. Det krävs ett omfattande förnyelsearbete i svensk järnvägspolitik. Det gäller spårutbyggnad. Vi behöver bygga nya järnvägar här i landet. Det gäller västkustbanan, där detta är allra mest påtagligt, men det gäller också järnvägstrafiken runt de tre stora tätorterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi behöver på åtskilliga ställen se över våra nuvarande järnvägar. De anställda har tillsammans med företaget i några fall — det gäller Norrbotten och Västerbotten — på ett mycket intressant sätt tagit fram ett underlag för hur man t.ex. när det gäller norra stambanan skulle kunna gå in och avsevärt förbättra framkomligheten och förkorta restiderna genom att göra relativt enkla investeringar i järnvägsnätet och bygga nytt på vissa avsnitt där den nuvarande järnvägen är ganska gammalmodigt organiserad. Men det gäller naturligtvis också att utnyttja möjligheterna som finns i svensk industri. Svensk industri är ganska bra på att bygga lok och att bygga godsvagnar och personvagnar. Vi har från socialdemokratiskt håll för den skulllagt fram ett mycket omfattande investeringsprogram, väl förankrat i de realistiska förutsättningar som finns i svensk industri i dag att öka investeringstakten i SJ på just de områden som är särskilt kritiska. Vi uppmanar alltså riksdagen att ställa sig bakom det förslag vi har lagt fram om att få i gång investeringsverksamheten i SJ igen. Vi gör det på grundval av ständiga klagomål från svenskt näringsliv, i stil med det som Stockholms handelskammare har levererat till regeringen, om att i dag fungerar inte järnvägen utifrån de krav som näringslivet har rätt att ställa. Det här gäller självfallet också persontrafiken i Stockholm och i andra områden. Vi behöver bygga spår. Vi behöver lösa åtskilliga av de problem som finns i fråga om pendeltågstrafiken i de tre största tätortsområdena. Också där finns möjligheter i svensk industri att starta ett ganska omfattande investeringsprogram. I samband därmed kan man också skapa förutsättningar att lösa frågan om trafiken till Arlanda, något som vi tar upp i ett annat sammanhang. Jag skall inte utveckla det ytterligare nu. Vi säger för den skull: Bygg fler lok och vagnar, bygg nya järnvägar, öka spårkapaciteten, ge SJ bättre förutsättningar! Det lönar sig både på kort och lång sikt att ge SJ de möjligheterna. En sak har vi upplevt som mycket anmärkningsvärd under senare tid, och det är upptäckten av att SJ sedan några år tillbaka saknar en egen utvecklingsavdelning. Jag tycker att det är utomordentligt anmärkningsvärt, och att regeringen inte har reagerat på det förvånar mig oerhört. Det är såvitt jag förstår en av förklaringarna till att det ser ut som det gör f. n. Ge SJ nya möjligheter att i samarbete med svensk industri utveckla nya projekt och nya transportsystem! Endast genom att man systematiskt utnyttjar de kunskaper som finns på transportforskningsområdet, inom industrin och självfallet — förhoppningsvis i varje fall — inom företaget självt kan den förnyelse av SJ komma till stånd som vi alla upplever som helt nödvändig för att förverkliga 1979 års trafikpolitiska beslut. Herr talman! Jag ber att med det här få yrka bifall till reservationerna 1,3 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det av riksdagen fastlagda målet för den statliga trafikpolitiken är att ge landets alla delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Detta kräver en samhällsekonomiskt effektiv fördelning av transportarbetet mellan olika trafikmedel, varav järnvägarna är ett mycket betydelsefullt. Effektiviteten främjas enligt beslutet 1979 mest av fri konkurrens och samverkan mellan olika trafikmedel och trafikföretag inom de ramar som samhället drar upp för verksamheten. Inom de ramar som samhället dragit upp för SJ:s verksamhet skall SJ drivas efter företagsekonomiska principer på samma sätt som andra statliga och privata trafikföretag. Det innebär att intäkterna från SJ:s verksamhet varje år skall täcka dels verksamhetens kostnader, dels räntan på det statskapital i form av investeringsmedel som SJ disponerar över. Förräntningskravet gäller ett genomsnitt över en konjunkturcykel. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget, det trafikpolitiska beslutet och den ordning som fastställs för affärsverken slogs i strukturplanen fast att det inte kan accepteras att SJ i fortsättningen drivs med underskott. SJ skall senast under budgetåret 1983/84 uppnå full kostnadstäckning och uppfylla förräntningskravet. Skulle SJ tillåtas driva sin verksamhet med stora underskott skulle påtaglig risk föreligga för snedvriden prisbildning på transportmarknaden och försämring av järnvägens service till näringsliv och enskilda. I strukturplanen framhålls investeringarnas stora betydelse för förbättrandet av SJ:s ekonomi. Som planeringsram för SJ:s långsiktiga investeringsverksamhet angavs en i reala termer genomsnittlig årlig ökning av investeringsvolymen på 5 20 under en femårsperiod. Sålunda har SJ fått förutsättningar att rationalisera sin verksamhet och att möta de kvalitetsoch kvantitetsmässiga krav som ställs på såväl persontrafikssom godstrafiksområdet. Enligt strukturplanen är det nödvändigt att resurserna koncentreras till de mest lönsamma investeringarna. Med hänsyn till att en stor del av SJ:s investeringar får effekt på resultatutvecklingen först på längre sikt krävs enligt planen omgående mycket kraftfulla insatser för att öka rationaliseringstakten. Vidare krävs successiva taxehöjningar i såväl personsom godstrafiken. SJ har i samband med en i fjol genomförd verksamhetsoch organisationsöversyn upprättat ett särskilt handlingsprogram som syftar till att de ekonomiska målen skall kunna uppnås under budgetåret 1983/84 i enlighet med riksdagens beslut. Programmet berör i princip alla verksamhetsområden. I moderata samlingspartiet anser vi att effektivitet i järnvägstrafiken bäst gagnas om SJ får utvecklas till ett modernt och rationellt företag. Den nyss beskrivna strukturplanen är en vital förutsättning för att nå detta mål. Vi är därför allvarligt oroade av att i årets budgetproposition utläsa en viss tveksamhet från regeringens sida om möjligheten att det ekonomiska målet för SJ skall uppnås inom den tidsram som riksdagen har fastställt. Fortsatta kraftiga underskott i järnvägstrafiken skulle få mycket allvarliga följder. En sådan utveckling skulle få till följd att de grundläggande principerna om lika konkurrens på transportmarknaden skulle åsidosättas. Det skulle medföra inte blott stor belastning på statsbudgeten utan också en snedvridning av konkurrens, vilket i sin tur skulle få menliga samhällsekonomiska följder. Herr talman! Vi kräver från moderat håll att regeringen och SJ kraftfullt vidtar åtgärder som är nödvändiga för att SJ:s ekonomiska mål uppnås 1983/84, även om detta inte blir ett utpräglat högkonjunkturår. SJ måste anpassa sin rationaliseringstakt till detta krav och vidta effektiva åtgärder för att öka sina marknadsandelar. Investeringarna måste riktas mot de objekt som ger mest lönsamhet. Huvudansvaret för förbättrandet av ekonomin ligger på SJ självt, på dess personal och ledning. Enligt vår mening bör det vara möjligt att med prisdifferentiering öka SJ:s intäkter. Inom godstrafiken måste också SJ ha goda möjligheter att öka sin marknadsandel. En förutsättning för ökade marknadsandelar i kontinenttrafiken är att frågan om tågförbindelser till Danmark och kontinenten snabbt löses. SJ håller på att utreda olika alternativ för trafikuppläggningen till Danmark och kontinenten, och jag hoppas att resultatet av dessa utredningar med det snaraste presenteras, så att SJ står berett och rustat att ta hand om trafikökningen under nästa högkonjunktur. Innebär detta t.ex. att fler godsvagnar behöver anskaffas, anvisar vi moderater möjligheten att fritt leasa sådana för att möjliggöra en snabbare vagnanskaffning. 1981 års separatredovisningssakkunniga har lämnat förslag till nytt betalningssystem för det ersättningsberättigade nätet, och vi har i vår moderata motion nr 1836 begärt att riksdagen skall ge regeringen till känna vad vi anfört om detta förslag. Grundprincipen måste ju vara att betalningssystemet ger SJ intresse för att förbättra och rationalisera och att tjäna på sådana initiativ. Utskottsmajoriteten är av samma uppfattning, vilket vi med glädje konstaterar. Jag har, herr talman, i det nu sagda i princip och i praktiken hållit med utskottets ordförande Bertil Zachrisson om de synpunkter han har framlagt angående SJ:s ekonomiska resultat. Jag tycker att vi på detta sätt mera måttfullt och objektivt har utövat den kritik mot SJ:s nuvarande situation som är berättigad. Men jag tycker också att Bertil Zachrisson i alltför hög grad bekajas av samma bättre-vetar-inställning som åskådarna vid en fotbollsmatch har visavi fotbollsspelarnas sätt att bedriva spelet på planen. Det är lätt att som politiker och riksdagsman tala om hur det skulle ha varit, men det är inte lika lätt för dem som själva bedriver spelet. Jag skall till sist säga några ord om den situation SJ i vintras råkade i på grund av den stränga vintern med dess kyla och snömassor. Allmänhetens irritation var stor, och bister kritik mot SJ-ledningen uttalades, inte bara från resenärer och massmedia, utan också från politikerna. Naturligtvis fanns det skäl för amper kritik, men den riktades inte alltid rättvist. Jag hävdar att bristande framsynthet präglade de ansvariga myndigheterna långt tillbaka under den socialdemokratiska regeringstiden. Det var litet av det jag i det just sagda till Bertil Zachrisson ville antyda. Ni delar ansvaret från er regeringstid i lika hög grad som den nuvarande regeringen, kanske i än högre grad. En katastrofsituation som till stor del beror på försummade satsningar långt tillbaka i tiden reparerar man inte genom att kräva SJ-ledningens huvud på ett fat och förhastande anslagsäskanden. Det hade sett snyggare ut om de härför ytterst ansvariga, nämligen politikerna själva, vilka åtminstone till en del återfinns här i riksdagen, hade medgivit detta och uttalat sitt förtroende både för SJ-ledningen och för den lojala SJ-personalen. SJ-personalen på alla nivåer utförde under den då till synes ändlösa vinterperioden en arbetsinsats som är värd ett speciellt erkännande. SJ är tydligen inte bara svenska folkets järnväg utan också en organisation som svenska folket bör kunna uppskatta och respektera i framtiden. Vi moderater tror på SJ som ett framtida framgångsrikt transportföretag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr2 i trafikutskottets betänkande nr 22. I allt övrigt yrkar jag bifall till hemställan i detta betänkande.

Herr talman! Jag har stor respekt för utskottets vice ordförande när det gäller hans trafikkunskaper, men jag tvivlar på hans förmåga som fotbollsreferent. Vilken match vi som sitter på läktaren bevittnar! Men det är nu oppositionens roll. Det är tre lag som spelar på planen — utan målburar, och vi vet inte ens om det är fotboll de spelar, så det är verkligen en sällsam upplevelse att sitta på den här läktaren, det intygar jag gärna. Men det vi upplever är ju att det spel som bedrivs kostar skattebetalarna ganska mycket pengar. Detta har man insett i moderata samlingspartiet, för där är man också kritisk mot det sätt på vilket spelet bedrivs. Men moderaterna har utomordentligt dåliga metoder för att komma till rätta med felet och uttrycker sig bara i allmänna ordalag. Det är nu inte särskilt bra när det gäller politiska lösningar. Därför skulle jag vilja fråga Rolf Clarkson: Vilka är era egentliga lösningar? Jag tror att Rolf Clarkson lika väl som jag är beredd att säga att SJ, som det ser ut i dag, inte fram till budgetåret 1983/84 klarar de svåra problem som SJ har. Det framgick också av den föredragning som vi fick i utskottet av generaldirektören häromsistens. Men moderata samlingspartiet menar ändå att man skall klara av detta på den här tiden. Hur skall det gå till? Såvitt jag förstår är det tre till synes konkreta åtgärder som ni föreslår. För det första gäller det rationaliseringar. Vilka då? Det vore intressant att få dem beskrivna. För det andra är det ytterligare prisdifferentiering. Hur då? Det vore intressant att få det beskrivet. För det tredje är det ökad marknadsandel i godstrafiken. Inte klarar man det genom att bygga nya färjor. SJ har nämligen successivt tappat marknadsandelar på godssidan under hela perioden sedan 1976. Trots lågkonjunkturen har åkeribranschen ökat sin andel, men SJ är i dag betydligt under sin tidigare marknadsandel på godssidan, trots 1979 års trafikbesluts fromma önskningar i det här hänseendet. Min fråga till Rolf Clarkson är: Hur skall ni konkret sätta SJ på fötter igen, om ni inte biträder vårt investeringsprogram utan bara i ytliga ordalag talar om rationaliseringar och ytterligare prisdifferentieringar?

Herr talman! Jag vet inte om det var bra eller bara väckte oro när jag tog till liknelsen om fotbollsplanen, men när Bertil Zachrisson nu säger sig se tre lag på planen förstår jag att vi inte längre har någon möjlighet att tala om fotboll. Det är faktiskt bara två lag på den planen. Jagtror inte, Bertil Zachrisson, att man på det sätt som ni angivit kan köpa sig genom SJ:s svårigheter. Problemet är inte så enkelt, och jag tror att ni vid närmare eftertanke också ser bräckligheten i det förslag som ni lägger fram. Självfallet skall den strukturplan som SJ själv har godtagit och som riksdagen har fastställt vara grunden för ett långsiktigt, målmedvetet återställande av SJ:s rationella drift. I det avseende spelar naturligtvis prispolitiken när det gäller SJ:s tjänster en stor roll. Genom en flexibel prissättning kommer man att kunna öka sina intäkter. På samma sätt vinner man härigenom också ökade marknadsandelar, som sammantagna ger SJ större intäkter och förmodligen genom investeringarna och rationaliseringarna mindre kostnader. Också jag är ängslig för att SJ, som Bertil Zachrisson antyder, inte kommer att kunna klara problemen under tiden fram till 1983/84, men det beror i allra första hand på att konjunkturen inte har nått den höjd som man föreställde sig när man fastställde konjunkturplanen. Det kan tänkas att det blir en förskjutning. Men de allvarliga föreställningarna från vårt håll inom oppositionen och även från regeringspartiernas sida måste vara en varnande klocka för SJ-ledningen, att man inte får drömma sig fram. Man måste iaktta strukturplanen, och man måste anspänna sig för att fullfölja den. Men man kan inte som socialdemokraterna, även om deras uppslag kommer från de anställda själva, köpa sig fri från SJ:s nuvarande problem.

Herr talman! På en vanlig fotbollsplan är det två lag — det är riktigt. Men på denna plan är det tre. Det är det som är det märkvärdiga. Dessutom följer de inte spelreglerna, utan det är det säregna triangeldrama som utvecklar sig på fotbollsplanen som gör att det blir som det blir. Man vet inte ens om det finns några mål på planen. I varje fall blir det aldrig några mål, för det är ett ständigt spelande på denna plan. Och de som sitter på läktaren får betala kalaset. Det har vi upplevt sedan 1976. Det spel som bedrivs i allmänna ordalag och termer leder till en lek som är utomordentligt dyrbar. Självfallet är det inte fråga om att köpa ut SJ. Men Rolf Clarkson, som är en erfaren företagsledare och som, såvitt jag förstår, har drivit företag med viss framgång, vet att det inte går att i allmänna ordalag säga till ett företag att det skall rationalisera, öka prisdifferentieringen osv. Nej, man måste vidta mycket konkreta åtgärder. Herr Clarkson vet dessutom mycket väl att ett företag som icke investerar sig in i framtiden är dödsdömt. Det är precis den situationen som ni under de borgerliga regeringsåren har försatt SJ i. Investeringarna har icke fått vara framtidsinriktade. De har icke fått syfta till att SJ skulle klara att leva upp till det trafikpolitiska beslut som vi i övrigt har varit överens om. Vi har inte lagt fram något förslag om att köpa loss SJ. Vi har lagt fram ett förslag om att man skall utnyttja den kunskap och den kapacitet som finns i svensk industri för att göra lok och vagnar och för att bygga nya järnvägar, så att järnvägen också i framtiden kan vara ett bra transportmedel. Vi behöver det, om vi skall kunna klara industrins transportbehov under de närmaste åren.

Herr talman! Jag har nyss med skärpa framhållit att SJ:s situation i dag enligt vårt förmenande i mycket stor utsträckning är att hänföra till den socialdemokratiska regeringstiden. Det var ni som under bilismens guldålder försummade att se framåt och ge SJ:s dåvarande ledning de medel som var nödvändiga för att SJ skulle kunna investera sig in i framtiden. Det går inte att, som socialdemokraterna i dag vill göra, ge SJ en halv miljard med en gång och på det viset låta SJ köpa sig fri från skyldigheten att jobba sig ur denna kris. Det är naturligtvis i och för sig behagligt för SJ:s ledning att höra att en halv miljard — och inom en nära framtid förmodligen mycket mer pengar — sätts in för att reda upp deras problem. Men den realistiska lösningen när det gäller SJ:s framtid ligger i strukturplanen, som är en målmedveten satsning på att företaget skall komma ur de bekymmer som SJ nu befinner sig i. Det är inte vår sak att försvara den nuvarande regeringens hållning. Men som ett av de båda oppositionspartierna kan vi inte heller utan vidare ge socialdemokraterna rätt i sin kritik. Jag tycker att Bertil Zachrisson f. n. dribblar med en icke reglementsenlig boll på den här planen.